Fru talman! Lenin kan Kenneth Kvist bättre än jag. Den repliken får Kenneth Kvist stå för. Kenneth Kvist lyssnade lite dåligt. Jag målar inte upp någon motsättning mellan den representativa demokratin och de nya förslagen som avstyrks av Jag målar däremot upp ett behov av att den representativa demokratin måste förnyas och mycket moget se på att det finns kompletterande redskap som stärker det demokratiska arbetet i Sverige.

Fru talman! Detta inlägg från Kenneth Kvist kan jag inte tolka på annat sätt än att Vänsterpartiet, trots alla populistiska uttalanden i demokratifrågor, faktiskt är nöjt med det medborgarinflytande som Sveriges medborgare har i dag, och alltså vill man ingenting förändra. Det är också en politik.

Fru talman! Jag ska svara på det som Helena Bargholtz sade sist. Nej, jag kommer nog inte att stödja reservationen, med hänvisning just till att det finns en utredning. Jag tycker att det är en god sed vi har i Sverige. Det är klart att det finns enstaka tillfällen då man kan frångå hänvisningen till utredningar, men den normala beredningsgången är att en utredning som sitter ska få arbeta fram ett förslag. Jag delar Helena Bargholtz otålighet i frågan, om det kan vara ett visst moraliskt stöd när det nu inte blir ett röststöd. När det gäller skilda valdagar, som berörs i förbigående i betänkandet men inte är föremål för någon sakbehandling, vill jag säga att jag tycker att det är en ganska dålig idé. Det är det därför att det får medborgarna att just förlora bilden av det helhetssammanhang som finns i politiken. Jag har hört många kommunpolitiker, inte minst från mitt eget parti men också från andra partier, säga i kommunala debatter att om deras politik på riksplanet hade gått igenom skulle villkoren för kommunen ha sett annorlunda ut och då skulle man ha kunnat göra ditt och datt. Där har vi det som kallas kommunalt samband. Det existerar. Jag tror inte att vi i valsystemet ska bygga in någonting som om detta samband inte fanns. När det gäller frågan som Helena Bargholtz tar upp, om kommunala nyval, kan jag säga att jag tror att också det är en ganska oklok idé. Grunden i det kommunala systemet i Sverige är inte någon sorts kommunal parlamentarism utan faktiskt ett kommunalt samstyre. Jag vet att politiken ibland drar mot majoritetsstyre och mot mera konfrontation, men jag tror att det finns möjlighet att lösa uppkomna politiska motsättningar mellan de valda partierna inom ramen för det samregerande som ska vara och är det normala i de flesta kommuner.
Fru talman! Som jag sade i mitt inlägg är det inte första gången frågan om lagtrots utreds. Den har stötts och blötts i väldigt många år. Att Kenneth Kvist har större tilltro till denna utredning än vad det har funnits anledning att ha till andra utredningar får stå för honom. Jag är inte säker på att vi kommer att nå dithän med denna utredning, även om jag naturligtvis hoppas det. Om jag nästa år väcker en motion med samma innebörd därför att den utredning som nu är på gång inte har lett fram till någonting kan kanske Kenneth Kvist ställa upp på den utredning jag föreslår. Man kan ju alltid hoppas. Vi har haft, Kenneth Kvist och jag, en ganska ingående debatt om skilda valdagar. Vi konstaterade då att vi tycker olika. Jag tror mycket på skilda valdagar. Jag vet också att man i de allra flesta länder runtom i Europa, och förmodligen också på andra håll i världen, har skilda valdagar. Jag frågade Kenneth Kvist varför han inte lyckats sälja in idén om gemensam valdag hos sina partikamrater runtom i Europa och världen, men fick då svaret att detta inte var en fråga han ville påverka dem i. När det sedan gäller de kommunala nyvalen kan jag säga att jag är förvånad. Jag har inte uppfattat att Kenneth Kvist och Vänsterpartiet har någonting negativt att säga om möjligheten till nyval i riksdagen. Eller är det så att ni tycker att man inte heller här ska få ha nyval? Annars kan man fråga varför det ska finnas möjlighet till nyval till riksdagen, men inte till kommuner och landsting.
Fru talman! Vi ska bevaka frågan om lagtrots tillsammans. Vi ska se till att det under denna mandatperiod kommer ett förslag. Det måste vara slut på att kommuner kan trotsa domstolars utslag till förmån för handikappade människor, t.ex., låtsas som ingenting och fortsätta som förut. Det är jag helt överens med Helena Bargholtz om. Händer det inget inom överskådlig framtid ska vi nog med gemensamma krafter kunna baxa frågan närmare en positiv lösning. Nyvalsmöjligheten finns i riksdagen därför att vi här har parlamentarism, dvs. att en regering ska reflektera majoriteten av riksdagen. Har regeringen inte riksdagsmajoritetens stöd, eller kan den inte få en majoritet bakom sig, har regeringen möjlighet att kalla till nyval. I en kommun med en samlingsregering är det lite annorlunda. Det skulle vara fullmäktiges majoritet som man skulle ge rätten att tala om för folket att politikerna inte klarar att hantera situationen och yrka på nyval, vilket blir något konstigt. I kommunerna har man normalt någon sorts samlingsstyre, och kanske bör man på grund av frågornas karaktär också eftersträva det, även om de ideologiska skiljelinjerna i vissa frågor kommer upp ibland. I en del kommuner drivs det naturligtvis nyliberala experimentverkstäder, som i Stockholm. Det är klart att konfrontationerna blir skarpare där än i andra kommuner. Men jag tror ändå att denna åtskillnad mellan den lokala politikens karaktär och rikspolitikens karaktär bör upprätthållas.
Fru talman! Det är riktigt att vi har lite olika politiska system, men det är ju så att förhållandena i kommunerna kan ändras under mandatperioden. Det finns t.ex. en hel del lokala partier som kan ha vågmästarroll, och de kan göra det väldigt besvärligt att driva en bra och effektiv politisk verksamhet på grund av stökiga och röriga politiska förhållanden. Om man inte klarar det är det självklart för oss att man, precis som Kenneth Kvist nämner, ska kunna besluta om ett nyval för att klara upp förhållandena. Den möjligheten är väl ingenting att vara rädd för.

Fru talman! Jag tror att vi allihopa här är intresserade av att fördjupa och bredda den kommunala demokratin. Vi vill alla, tror jag, ha en ökad delaktighet. Det är ett stort problem i dag. Förra året vid denna tid behandlade vi ett liknande betänkande. Det innebär att många av de yrkanden som då togs upp från Miljöpartiet inte återkommer i detta betänkande. Men vi har ändå fyra motioner med i betänkandet. Jag skulle vilja nämna förra årets beslut, där Miljöpartiet hade glädjen att få vara vågmästare just i frågan om att underlätta för kommundelningar och också förstärka det kommunala folkomröstningsinstitutet. Dessa frågor ska bli föremål för en utredning som ännu inte har kommit till stånd, men där man har beslutat om direktiven. Det gjorde man den 25 november, tror jag. Jag hoppas att denna utredning kommer i gång alldeles snart. Där kommer en del frågor att tas upp, bl.a. just dessa som jag nämnde, men också andra som är intressanta. Jag läste Kommun-Aktuellt häromsistens. Där sägs det i en intressant artikel angående den kommunala demokratin och de försök som görs ute i kommunerna att det finns ett otal olika försök och idéer men att det finns en tröghet i det hela. Man har frågestunder. Man har utredningar och utskott. Man har framtidsverkstäder och temamöten. Man har utlokaliserade möten. Man har seminarier och konferenser, mentorsprojekt, demokratiutvecklingsgrupper och demokratibokslut. I Botkyrka har man t.o.m. en demokratidoktor. Man har medborgarkontor. Man försöker med hjälp av IT utveckla en tvåvägskommunikation. Man har brukarstyrelser, ungdomsfullmäktige, pensionärsråd, en massa byagrupper - 3 600, närmare bestämt - Agenda 21-projekt, folkhälsoprojekt, partnerskap osv. Men på något sätt fungerar demokratin ändå inte bättre eller så som man vill att den ska göra. Då undrar man varför. Man försöker sig på en liten analys. Man säger att det handlar om att strukturen har blivit omodern. Den är i otakt med tiden. Politikernas oförmåga att på allvar ta till sig alla de nya handlingsmönstren är en snubbeltråd i hela processen. Man klarar inte av detta. Om jag nu återgår till dagens betänkande vill jag säga att frågan om kommundelningar är föremål för utredning. Därför finns det ingen anledning att återigen reservera sig. När det gäller minoritetsinitiativ i fråga om kommunala folkomröstningar, dvs. att det ska räcka att en tredjedel av kommunfullmäktige är för en kommunal folkomröstning för att den ska kunna genomdrivas, kan jag säga att den frågan inte kommer att tas upp i den kommunaldemokratiska utredningen. Den finns inte med i direktiven. Jag tycker att den borde ha funnits med. När det gäller beslutande kommunala folkomröstningar kan jag säga att det finns en c-motion. De argument som finns emot detta går ut på att de fördröjer politiska beslut och att de kan försvaga det representativa demokratiska systemet. Jag tror snarare tvärtom, att det är en möjlighet att få medborgarna mer aktiva ute i kommunerna och få dem att känna ansvar för särskilt viktiga frågor. I den artikel som jag nyss berörde kom det nämligen också fram att människor ute i kommunerna har lätt för att engagera sig i enskilda frågor men har svårt för att ta ett helhetsansvar. Det är ett problem som vi på något sätt måste tackla. Vi måste ge dem möjligheter att delta men får inte samtidigt släppa helhetsansvaret. Därför är det viktigt att man gör olika försök. Åsa Torstensson nämnde att demokrati faktiskt är en tidsfaktor. Det betyder att en bra fungerande demokrati ska ta tid. Det är ingenting som man kan hafsa med. att medborgarna ska kunna motionera, har inte heller aktualiserats i direktiven till den kommunaldemokratiska utredningen. Jag menar att detta är en typisk sådan viktig fråga som man måste ta upp. Det finns olika förslag om hur det här ska gå till. Det ska vara ett antal personer som samlas omkring ett motionsförslag osv. Det kan vara vissa dagar eller tidsperioder på året som man gör det osv. Men man måste självklart öppna möjligheten. Man måste ge medborgarna möjligheten att göra detta. Jag tror inte alls att det blir någon rusning, men möjligheten ska finnas. Det finns nämligen människor som har väldigt bra idéer men som inte går via partierna. När det gäller kommunala miljö och hälsoskyddsnämnder kan man väl säga att det är ett intrång i det kommunala självstyret om man talar om att det ska finnas en fristående obligatorisk miljö och hälsoskyddsnämnd. Men det har också att göra med vad vi gör nationellt. Vi har nationella mål som ska uppnås inom miljöområdet och som kräver särskild uppmärksamhet, och vi har fattat beslut om en miljöbalk som är fantastisk. Men för att den ska få genomslag krävs det en särskild fristående miljö och hälsoskyddsnämnd. Därför yrkar jag särskilt bifall till den reservationen. När det gäller frågan om nyval i kommuner och landsting vill jag säga att Demokratiutredningen håller med. Det är en folkpartimotion. Miljöpartiet motionerade om samma sak 1999. Jag menar att det här inte innebär att man tar ifrån kommunerna en kontinuitet. Det här är ett sätt att skapa mer vitalitet i kommunerna. Jag tror inte alls att det är någon stor och besvärlig nyhet att införa detta. Det skulle framför allt göra politiken mer intressant. De skiftningar som sker under en valperiod skulle komma mer till uttryck och också skapa ett intresse bland befolkningen. Till slut vill jag ta upp ägandeformer. Det finns, enligt mig och Miljöpartiet, en stor anledning att värna demokratin och förhindra sådana kuppartade utförsäljningar som pågår just nu när det gäller större kommunal strategisk verksamhet. Sådana här utförsäljningar innebär i realiteten att det blir omöjligt för en annan politisk majoritet att ta tillbaka beslutet. Jag menar att en överföring av principerna för grundlagsändringar med krav på två beslut med mellanliggande val till det kommunala planet skulle skapa ett demokratiskt rådrum. Man skulle också kunna tänka sig att man har en kvalificerad majoritet. Det här är en viktig fråga, och jag yrkar särskilt bifall även till den här reservationen. Jag står givetvis bakom alla våra motioner och de reservationer som jag har skrivit under i det här betänkandet, men jag yrkar särskilt bifall till reservationerna 9 och 12. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag skulle så här inledningsvis vilja yrka bifall till hemställan och avslag på de 15 reservationer som har fogats till betänkandet. I övrigt ska jag i någon mån kommentera de femton reservationerna. De flesta har varit inne på motiveringar till dem redan, men jag ska drista mig till att upprepa dem. Den första handlar om kommundelningar. Ett riksdagsbeslut från våren 1999 innebär att det ska bli lättare att dela kommuner; för övrigt reserverade sig Vänsterpartiet och Socialdemokraterna mot det riksdagsbeslutet. Regeringen har nu tillsatt den här kommunaldemokratiutredningen eller lokaldemokratiutredningen, eller vad man väljer att kalla den, som bl.a. har till uppgift att se över regelverket för att underlätta delning av kommuner. Därmed borde detta vara tillgodosett. Jag har svårt att förstå de reservationer som har fogats till betänkandet i den delen när frågan så att säga redan är överstökad. Låt oss nu avvakta och se vad den här kommunaldemokratiutredningen kommer fram till i sitt arbete, så att vi inte binder upp de här frågorna i förhand. När det gäller minoritetsinitiativ i fråga om folkomröstningar lyfter man, bl.a. från Centerpartiets och Miljöpartiets sida, hela tiden fram den del i betänkandetexten där det står att man kan fördröja ett beslut av en majoritet. Men vad som är än viktigare är ju att man i reservationen förordar ett liknande handlingssätt som vid bordläggningsförfarande i fullmäktige. Jag tycker att frågan om folkomröstning är mycket större till sin karaktär än frågan om ett bordläggningsyrkande. I det fallet handlar det ju om att frågan får rådrum och andrum till nästa fullmäktigesammanträde. Ni måste väl ändå hålla med om att folkomröstningsinstitutet är något bra mycket vidare. I övrigt kan ju faktiskt en angelägen fråga - jag förutsätter att det är angelägna frågor som man vill folkomrösta om - fördröjas som det kanhända är av stor betydelse att den avgörs tidigare. Sedan handlar det om att beslutande folkomröstningar borde genomföras; man borde i alla fall se över möjligheterna. Folkomröstningen som sådan är en av alla de ingredienser som ska tas till vara av fullmäktigeförsamlingen vid ett beslut. Detta med folkomröstningen är bara en del. Det är viktigt att understryka att man inte enbart kan ha en folkomröstning som underlag. Även andra ingredienser ska vägas in. Annars försvagar man nämligen den representativa demokratin. Vad finns det egentligen för anledning att ha en fullmäktigeförsamling som sitter och sammanträder när man i stället kan besluta genom folkomröstningar eller i alla fall ge vägledning genom folkomröstningar och enbart genom detta? Enligt vad jag kunde höra berörde inte Per Lager frågan om folkomröstning i ett kommunalförbund i sitt anförande. Det finns dock en reservation från Miljöpartiets sida när det gäller detta. Såvitt jag kan förstå av reservanten vill man naturligtvis i kommunalförbundet höra folket när det gäller angelägna frågor. De möjligheterna finns ju redan i dag. Man kan höra folket via opinionsundersökningar som underställs kommunalförbundet eller man kan ha folkomröstningar i de respektive kommunerna, som är medlemmar i kommunalförbundet. Den möjligheten finns alltså i dag om viljan finns. Frågan om medborgarinitiativ och medborgerlig motionsrätt behandlades så sent som våren 1999. Jag vill med skärpa hänvisa till den representativa demokratin och dess betydelse. Om man som Åsa Torstensson säger att man värnar de politiska partierna ska väl frågorna också kanaliseras via de politiska partierna och via deras representanter som är folkvalda genom direkta val vart fjärde år. Om man har ett medborgarinitiativ eller medborgerlig motionsrätt går man faktiskt in, eller börjar åtminstone gå in, i ett nytt system, dvs. att man kan runda de politiska partierna och gå vid sidan om. Det är inte att värna de politiska partierna och den representativa demokratin. Direktval till kommundelsorgan är en mycket viktig fråga, säger man bl.a. från Folkpartiets sida. Kommundelsorgan är ju också föremål för utredningen - kanhända inte detta med valen, men dock kommundelsorganen generellt. Jag tycker att man inledningsvis borde titta på kommundelsnämnderna och sedan i efterhand kanske också kika på hur valen till dessa ska ske. Miljö och hälsoskyddnämnderna bör göras obligatoriska, heter det i en reservation. Om jag förstod den rätt handlar det bl.a. om engagemanget vad gäller miljöfrågorna men också om hur man ska införliva intentionerna i miljöbalken. Jag tror faktiskt inte att den organisatoriska frågan har med engagemang att göra. Om man nu lägger ihop miljöfrågorna med plan och byggfrågor behöver inte det innebära att engagemanget för miljöfrågorna blir sämre. Jag har egen erfarenhet från sådana nämnder - bl.a. har jag suttit som ordförande i en sådan under en period - och tycker tvärtom att man får mycket engagerat folk kring just miljöfrågorna i denna nya konstellation. Det är alltså ytterst en fråga om engagemang och kanske inte så mycket en organisatorisk fråga. När det så gäller nyval i kommuner och landsting vidhåller vi vår uppfattning från våren 1999, dvs. principen om samlingsstyre och även, i vissa situationer, att entlediga ledamöter. Dessutom tycker jag att det är värt att i det här sammanhanget påminna om det ansvar det faktiskt innebär att vara förtroendevald. Att man har fått väljarnas förtroende innebär också ett ansvar. När det gäller ägandeformer inom kommunal verksamhet finns skäl att påminna om att denna fråga nyligen har diskuterats och behandlats i kammaren. Här handlar det om att respektera den folkvilja som människor ger uttryck för i direkta val vart fjärde år. Beträffande kommunala författningssamlingar har regeringen vidtagit åtgärder, vilket också Ingvar Svensson poängterade, i syfte att stimulera och underlätta för kommuner att tillhandahålla sina författningar i elektronisk form. Men det bygger på frivillighet. Det finns alltså möjligheter för kommunerna att ansluta sig till rättsinformationssystemet redan i dag. Det är ett steg i riktning mot de krav som framförs från kd. När det senast motionerades om detta - jag vill minnas att det var hösten 1997 - höll frågan på att utredas. Nu har man kommit en bit på väg. När det gäller de regionala demokratifrågorna och den försöksverksamhet som för närvarande pågår i fyra regioner är detta föremål för översyn av den s.k. PARK-utredningen. I oktober 2000 ska den redovisa sina ställningstaganden och överväganden. Då är det väl på sin plats att avvakta och se vilka synpunkter som framkommer i det sammanhanget. Angående domstols och lagtrots kan jag bara instämma i vad föregående talare har påpekat: Det är viktigt att lagar efterlevs, inte minst med tanke på dem som är drabbade. Jag tänker i det här sammanhanget framför allt på handikappade. Som tidigare sagts håller den här frågan på att utredas. En enmansutredare under Justitiedepartementet har fått i uppdrag att titta på detta. Jag vill minnas att det var någon gång i september 2000 som ett slutligt ställningstagande skulle komma. Vi får avvakta och se var det hamnar någonstans. Sedan kan man dessutom hoppas på att frågan aktualiseras i propositionen En handlingsplan för handikappområdet. Denna har ju aviserats till mars i år. Med detta, fru talman, tror jag att jag har kommenterat de flesta reservationer som fogats till betänkandet. Jag yrkar än en gång bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag vill ta upp frågan om kommundelningar. Kerstin Kristiansson Karlstedt sade att en utredning tittar på detta igen, och det är ju sant. Men en annan utredning, Demokratiutredningen, har också precis haft åsikter kring den här frågan. Man skrev så här: "Men i första hand menar vi att den svåra målkonflikten mellan ekonomisk bärkraft och effektivitet å ena sidan och medborgarinflytande å den andra bör lösas genom att dela kommuner." Om det nu finns ett starkt intresse och engagemang för att dela en kommun skulle det i förlängningen, som jag ser det, ge möjlighet till ett större medborgarinflytande i och med att engagemanget då finns och kommer fram lokalt. Därför bör möjligheten att göra delningar av kommuner underlättas. Då vill jag, fru talman, fråga om Kerstin Kristiansson Karlstedts ståndpunkt. Vad anser hon i den här frågan?
Fru talman! Vad jag anser i den här frågan kan jag ge uttryck för i den kommunala demokratiutredningen, eftersom jag ska delta i den. Det är riktigt att Demokratiutredningen har berört den här frågan. Men med anledning av riksdagsbeslutet lades ett klart direktiv till den kommunala demokratiutredningen att titta på den ytterligare. Jag vill inte föregripa en utredning. Vi får säkert tillfälle att diskutera de här frågorna och penetrera dem väldigt nogsamt i den kommunala demokratiutredningen. Vi avvaktar den.
Fru talman! Jag har en likartad fråga som den Per Samuel Nisser ställde. Den är dock inte direkt kopplad till kommundelningsfrågan utan handlar snarare om vad Kerstin Kristiansson Karlstedt över huvud taget ser för behov av förändringar av den kommunala verksamheten. När jag hör Kerstin Kristiansson Karlstedt tala får jag intrycket att allt är bra. Visserligen framför hon kritik mot domstolstrotset, och det är ju skönt att vi delar den uppfattningen. Men i övrigt är det tydligen i huvudsak bra, och vi ska bevara det bestående. Jag undrar vad Kerstin Kristiansson Karlstedt, för egen del och som socialdemokratisk politiker, har för önskemål när det gäller förändringar av den kommunala verksamheten.
Fru talman! Naturligtvis är ingenting så bra att det inte kan göras bättre. Har jag gett uttryck för någon sorts statisk inställning därvidlag backar jag omedelbart. Jag tror att det inte bara är fråga om att förändra i konstitutionen, att förändra i lagar. Det handlar i allra högsta grad om partipolitik. Detta kan vi gärna diskutera i den här kammaren, och det gör vi ju för närvarande.

Fru talman! Först vill jag säga att Kerstin Kristiansson Karlstedt har helt rätt i att jag glömde reservation 5, som handlar om kommunalförbunds möjligheter att anordna folkomröstning och anlita valnämnd. Självklart tycker jag att möjligheterna att anordna en folkomröstning, precis som i alla andra sammanhang och på olika nivåer, är väldigt viktiga. Det är ett viktigt institut. Just här, menar Kerstin Kristiansson Karlstedt, kan man använda opinionsundersökningar. Varför då inte göra det i kommunerna och i alla andra sammanhang? Nej, man ska använda institutet folkomröstning. Det är ett väldigt bra institut, och det engagerar människor. Sedan vill jag ta upp frågan om miljö och hälsoskyddsnämnderna. Där säger Kerstin Kristiansson Karlstedt att det egentligen handlar om engagemang, inte om organisatoriska frågor. Visst handlar det om engagemang, men för att kunna ha engagemang måste man ha möjlighet att koncentrera sig. Man måste ha möjlighet att få tid till de frågorna, som är väldigt viktiga - framför allt om det är stora nationella mål man har att göra med. Därför är det viktigt att man just friställer miljö och hälsoskyddsnämnden. Det är en hjälp till kommunerna. När det gäller nyval i kommuner och landsting är det rätt lustigt att Kerstin Kristiansson Karlstedt säger att det handlar om att ta sitt ansvar som förtroendevald. Det gör vi här i riksdagen. Ska vi inte kunna ha misstroendevotuminstitutet här? Vill Kerstin Kristiansson Karlstedt ta bort det? Karlstedt säger att man väljer folk vart fjärde år, och då får man ta det ansvaret. Men ni socialdemokrater har själva varit med att bromsa utförsäljningen. Vad är det för skillnad mellan att lägga en hämsko eller broms på utförsäljningen och att säga att man kan hitta ett annat system som ger ett bättre instrument för kommunerna?
Fru talman! Jag har respekt för vad väljarna säger i allmänna val. Väljer man då majoritet för ett parti som i sitt partiprogram har exempelvis utförsäljningen av kommunala bolag - det är väl det Per Lager åsyftar i det här fallet - så har man tagit ställning. Jag må tycka vad jag vill kring det, men jag måste ändå respektera att väljarna valde det. Misstycker man och säger att så här trodde jag inte att det skulle bli, då får man se till att i nästa val välja bort den majoriteten. Men vi kan inte göra på så vis att vi har någon sorts garanti där jag kan välja det jag tycker för tillfället är bra, men gagnar det inte mig under tiden har jag någon sorts genväg ut med ett mellanliggande val. Och så kanske det förändras nästa gång. Visst tycker jag att det är lika tragiskt som Per Lager, men jag har ändå respekt för väljarnas ståndpunkt.
Fru talman! Nu gör inte socialdemokraterna i riksdagen på det sätt som Kerstin Kristiansson Karlstedt säger, eftersom de själva har lagt fram förslaget att bromsa utförsäljningen, trots att det i det här fallet handlar om Stockholm och den politik som förs där. Det är faktiskt väljarna som valt fram en borgerlig majoritet där. Ändå vill socialdemokraterna stoppa utförsäljningen. Det finns en idé med det, någonting väldigt viktigt. Om det är stora strategiska kommunala verksamheter som det tagit lång tid att bygga upp måste man se upp med kuppartade utförsäljningar, för det är irreparabelt. Man kan inte med en ny majoritet köpa tillbaka. Det går inte. Alltså måste man, precis som i grundlagsändringar som är stora och tunga saker för oss här i riksdagen, ha ett system som ger väljarna chans att ta ställning till utförsäljningen, som blir irreparabel. Det är därför jag har det här förslaget. Det var bara för att ge rådrum till politikerna men framför allt till väljarna så att de verkligen kan känna ansvaret för vad som håller på att ske och kunna reagera i ett val.
Fru talman! Jag tror att det är att underskatta väljarna lite grann att resonera som Per Lager gör. Det är nämligen så att man har tagit ställning. Man vet vad man gör, jag underskattar inte väljarna. Blir detta frukten av detta val, då är det på det viset, och då må vi acceptera vad än vi tycker som inte är bärare av samma uppfattning. Det är min absoluta uppfattning.
Fru talman! Vi har ett betänkande framför oss som beskriver en viljeinriktning, en process för att stärka en deltagardemokrati. Det finns ett antal viljeinriktningar via ett antal förslag som Centerpartiet står bakom och där vi tror att vi startar och är delaktiga i en process just för att stärka och förnya demokratin. Alla dessa förslag röstar socialdemokraterna ned. Man röstar bort kommundelningar, man avslår minoritetsinitiativ i fråga om kommunala folkomröstningar, man avslår beslutande kommunala folkomröstningar, medborgarinitiativ i fullmäktige och direktval till kommundelsorgan. Det är inte så förvånande att man avslår oppositionens förslag, men jag måste ställa frågan vad Kerstin Kristiansson Karlstedt själv har för förslag. Det vore intressant att få höra socialdemokraternas resonemang om hur man förnyar den demokratiska processen. För inte är det väl meningen att vi har en demokratiminister som är satt för att ingenting åstadkomma? Jag förväntar mig att det finns en intern diskussion som Kerstin Kristiansson Karlstedt deltar i. Jag skulle vilja höra vad det är för förnyelse som Kerstin Kristiansson Karlstedt själv förväntar sig och står för.
Fru talman! Många av de här frågorna har inte avslagits. Man har inte sagt att de är helt absurda och inte går att realisera. Många av de förslag som både Centerpartiet och andra har lagt fram har ju gått till Lokaldemokratiutredningen. Man må ha chans att diskutera de här viktiga demokratiska frågorna i den utredningen innan vi så att säga bakbinder de ledamöter som ska sitta i den redan innan den har kommit i gång. Sedan handlar det, som jag sade tidigare i ett replikskifte, inte bara om att ändra lagar och öppna möjligheter därvidlag. Det handlar minst lika mycket om att vitalisera de politiska partierna, att öppna dörrarna för de många människorna så att man inte behöver kanalisera frågor förbi dessa. Ytterst handlar det om en partipolitisk kris.
Fru talman! Jag utgår från att partiernas arbete får partierna ta ansvar för. Parallellt med det måste naturligtvis riksdag och regering ta ansvar för vad det är för strukturer som måste förändras just om man förstår att den representativa demokratin kanske har ett ålderdomligt sätt att arbeta på i dag, att det behövs komplement. Ett antal av de förslag som jag räknade upp och sade hade avslagits, så har de avslagits. Det är precis vad som gjorts. De finns inte med i några förslag till utredningar.
Fru talman! Nummer 1 av de direktiv som finns till Lokaldemokratiutredningen handlar faktiskt om kommundelningar. Jag är övertygad om att det kommer att bli en stor och väldigt djupt penetrerande debatt just kring de frågorna med respekt för riksdagens beslut våren 1999. Det är jag fast övertygad om. Sedan vet jag också att partiernas kris ska diskuteras där, men mycket av det som berörs i dag kan icke enbart lösas den konstitutionella vägen. Vi måste ha detta klart för oss. Detta är en diskussion som måste föras också på annat håll.

Fru talman! Att det svenska skattetrycket är väldigt högt och något som belastar oss svenskar framkommer väldigt tydligt. Inte mindre än 68 motioner har lämnats in angående inkomstskatterna. Det visar tydligt att inkomstskatterna är i behov av en reformering. Jag kommer att fokusera de moderata motionerna och de reservationer som vi lämnat in. Vi moderater vill genomföra en reformpolitik som ger Sverige ett gott klimat för såväl individer som företag och som stärker Sveriges konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv. Den socialdemokratiska majoriteten säger dagligen att det går bra för Sverige. Men att så inte är fallet framgår tydligt. Vi har en hög arbetslöshet, stor utflyttning av företag, brist på arbetskraft, hög segregation - detta trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. För att verkligen förbättra Sveriges - och därmed medborgarnas - ekonomiska situation behöver inkomstbeskattningen ses över. Som framgår av flera moderata motioner är det viktigt att skatterna sänks. Skattesystemet får inte stjälpa människors möjlighet till försörjning. Det är inte alla medborgare som instämmer med statsrådet Mona Sahlin om att det är häftigt att betala skatt. 2000 innehöll förslag om en lång rad skattesänkningar som syftade till att öka den enskildes möjlighet att försörja sig på sin egen arbetsinkomst och därmed ha egen kontroll över tillvaron. Det gäller bl.a. sänkt inkomstskatt, men även andra skatter berörs. I dag är det den internationella kvinnodagen, och då passar det extra bra att lyfta fram hur negativt det svenska skattesystemet är för oss kvinnor. Det svenska skattesystemet slår hårt mot kvinnor, eftersom kvinnor i större omfattning än män är låginkomsttagare. Därmed betalar de en stor andel av sin inkomst i skatt. Många kvinnor har svårt att leva på sin lön efter skatt och är i dag helt beroende av politiska beslut för sitt dagliga uppehälle. Det tidigare beroendet av mannen och mannens försörjning har bytts ut mot ett beroende av politiker och politiska beslut. Det är inte vad man kan kalla för frihet och självständighet. Med Moderata samlingspartiets förslag till sänkt skatt ökar kvinnornas självständighet och oberoende av såväl det politiska systemet som av männen. Kombinationen av världens högsta skatter, behovsprövade bidrag och inkomstrelaterade taxor leder till att många hushåll med låga inkomster har marginaleffekter motsvarande 80 % eller mer, marginaleffekter som slår blint och inte tar hänsyn till om det handlar om deltidsarbetande som vill öka sin arbetstid eller arbetslösa som åter träder in på arbetsmarknaden och börjar arbeta på nytt. Vi moderater vill göra det möjligt att leva på sin lön för såväl män som kvinnor. Och detta vill vi göra genom att sänka skattetrycket. Ett bättre företagarklimat med lägre skatter skapar dessutom förutsättningar för fler nya jobb. Flera motioner berör skatt på tjänster. Med ett lägre skattetryck skulle det vara möjligt för hushållen att köpa tjänster i en helt annan omfattning än vad som är möjligt i dag. Därmed skulle ett stort antal svartjobb försvinna samtidigt som arbetsmarknaden blir tryggare för de personer som arbetar inom den svarta branschen. Den svarta sektorn expanderar. Enligt Riksskatteverket omsätter den svarta sektorn hushållstjänster för lågt räknat 10 miljarder kronor per år. Det är mycket pengar som hålls utanför skattesektorn. Man brukar säga att 63-74 % av kostnaderna för en tjänst utgörs av skatter och sociala avgifter. Här skulle det vara av stor betydelse att sänka skatterna. Genom att skattetrycket sänks får staten in skatteintäkter - jag talade nyss om de 10 miljarder kronorna som hålls utanför skattesektorn. De som arbetar får en bättre situation genom rättigheter, försäkringar, pensionspoäng, sjukpenning och trygghet. Man kan säga att skattereglerna har pressat människorna till svart arbete. Enklast anser vi att problemet med hushållstjänster löses genom att en skattereduktion införs för hushållens köp av tjänster. Det finns även andra problem med inkomstskatterna.

Sverige lider brist på hög kompetens.

Fru talman! Som motvikt till Margareta Cederfelts upprepningar om att skatterna bör sänkas tänker jag inleda med att säga att jag inte tänker plädera för några skattesänkningar. Däremot tänker jag tala om varför det är viktigt att vi har skatter och varför de förmodligen behöver ligga på den nivå som de gör i dag.
Det ligger också i arbetsgivarens intresse att arbetstagarna har en hög kompetens. Därför förordar vi moderater ett införande av individuella utbildningskonton eller kompetenskonton där resurser kan avsättas för kunskap och utveckling. En annan fråga som berörs i motionerna är resor till och från arbetet.
Vi är ju alla rörande eniga om att vi behöver en god välfärd. Vi vill ha ett skattesystem som utjämnar skillnader. Margareta Cederfelt talade om inkomstskillnader och att de trots allt finns, och det kan jag instämma i. Att använda skattesystemet till att utjämna dem kan vara en god väg. Det handlar ju om att skapa rättvisa och att skapa acceptans för det skattesystem som vi har.
Det är en kostsam utgift för många hushåll i dag. I Sverige, som är ett stort land med liten befolkning, är det många människor som har lång resväg mellan sitt arbete och sin bostad. Vi föreslog i budgeten att avdraget för resor till och från arbetet skulle höjas till 16 kr per mil och att det i dessa resor skulle inkluderas resor till och från barnomsorg. Förslaget avslogs under budgethanteringen, men det är fortfarande ett aktuellt förslag, vilket framgår av de motioner som har väckts. Ett annat område gäller bilen.
Faktum är att det finns människor i dag som kommer i kläm i det system som vi har. Det gäller inte bara skatter utan även på andra områden i samhället. Det kan handla om sjukdom, dödsfall och andra saker som gör att man hamnar i en skattesituation som på lång sikt är väldigt svår att ta sig ur. Jag tycker att det är viktigt att nämna att det också finns någon typ av humanitet i synen på skatterna som helhet.
Bilen är ett viktigt arbetsredskap för många arbetstagare. Det kan handla om säljare som använder bilen i sin tjänst, men det kan också handla om småföretagare - gruppen är stor.
Skatterna ska naturligtvis också bidra till god sysselsättning och en god miljö. Det är oerhört viktigt. Men jag måste ändå fråga Margareta Cederfelt om medicinen i dag verkligen är att sänka skatterna. Det går bättre för Sverige i dag. Hjulen rullar ganska fort, och vi har fått en högre sysselsättningsgrad i det här landet.
I januari 1997 ändrades skattereglerna för bilförmån. Vi från moderaterna anser att förmånsbeskattningen måste ses över och ändras så att t.ex. småföretagare inte är nödgade att skaffa sig flera bilar bara för att en bil behövs i jobbet och en för privat körning, dvs. två bilar - inte för att det behövs av praktiska skäl utan av skatteskäl. Så ser situationen ut i dag.
Faktum är att vi har genomfört en skattesänkning, men det är ju egentligen inte någon stor skattesänkning som har gjorts. Menar Margareta Cederfelt att det är skattesänkningar som är medicinen för att få Sverige på fötter? Jag skulle snarare vilja säga att det problem som vi står inför i dag är att vissa delar av Sverige växer oerhört snabbt och i någon mening är direkt överhettade, medan andra regioner står still och har stora problem.
En annan fråga som är viktig är att det höga skattetrycket gör att det är svårt för den enskilde individen att spara långsiktigt för att trygga sin ålderdom. Efter det har socialdemokraterna successivt försämrat villkoren för sparandet.
Jag vet inte om det är just skattesänkningar som är lösningen på problemet, utan det kanske är väldigt mycket annat som måste till. Sedan kan man se på detta med skatter på olika sätt. För mig är det till viss del också en ideologisk fråga att ha en stark välfärdsstat, t.ex. för att motverka att den kapitalstarke ska kunna ta privata försäkringar för att få den trygghet som jag tycker att man ska kunna få via samhället.
Detta har vi uppmärksammat i moderata motioner, och vi vill bl.a. öka avdragsrätten för pensionssparande. Det som socialdemokraterna har infört är en halverad avdragsrätt och också en höjd avkastningsskatt.
Den reservation som Margareta Cederfelt hänvisade till är i någon mening skriven ur ett kvinnoperspektiv. Den tar upp kvinnors situation, kvinnors inkomst och hur skattesystemet påverkar kvinnor i första hand.
Detta medför svårigheter för individen att trygga sin ålderdom. Det finns en annan viktig fråga som vi har lyft fram, och det gäller bl.a. möjligheten att göra avdrag för sitt arbetsrum i bostaden. Detta med distansarbete är en viktig fråga som i dag håller på att utvecklas alltmer. Ett stort antal löntagare arbetar hemma i sin bostad.
Moderaterna skriver här bl.a. att man måste ha kontroll över den egna tillvaron och man ondgör sig över de ensamstående mammorna av vilka en tredjedel måste gå till socialen för att få hjälp osv. Jag vet inte på vilket sätt moderat politik skulle hjälpa de ensamstående mammorna, för de kraftiga skattesänkningar som ni föreslår innebär ju en lång rad besparingar.
Detta medför ökade krav på bostaden. Det ska finna utrymme, lokaler, en god arbetsmiljö osv. Men det finns ingen möjlighet att göra avdrag för dessa kostnader. Vi vill att det ska införas en sådan möjlighet. Annars riskerar skattelagstiftningen att motverka den utveckling som är på gång.
Vad betyder skattesänkningar för låginkomstkvinnor. Låginkomstkvinnors skattesänkningar är ju i så fall sänkning av kommunalskatten och ingenting annat. Vad jag förstår menar ni att man via statliga medel ska subventionera kommunernas skattesänkningar. Vad ska man då dra ned på? Ni har ju t.ex. angett att ni vill införa en extra karensdag vid sjukdom.
Vad som är värt att notera är motion Sk748 som har väckts av vänsterpartisten Per Rosengren. I motionen behandlas de ökade levnadsomkostnader som uppkommer i samband med dubbel bosättning. Många individer får inte jobb på sin bostadsort, och därför söker de arbete på annan ort.
Kan Margareta Cederfelt tala om för mig på vilket sätt det skulle gynna ensamstående mammor? Ni vill också minska ersättningsnivåerna både i akassa och sjukförsäkring. På vilket sätt gynnar det ensamstående mammor?
Därmed drabbas de av dubbla boendekostnader. De reservationer som finns mot motionen har avgetts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det innebär att den sittande majoriteten inte har majoritet för ett avslag på denna motion - jag ville bara lyfta fram detta.
När det gäller tillväxten, som ni tycker är så viktig - jag refererar till vad jag sade förut om den regionala obalansen - lägger ni fram konkreta förslag, t.ex. om att företagsstöd ska tas bort osv. Företagsstöden används i dag för att finansiera de tillväxtavtal som har tecknats runtom i landet, och de är ett sätt att råda bot på den regionala obalans som vi har i landet i dag.
Eftersom arbetsmarknaden blir allt rörligare är det angeläget att skattelagstiftningen anpassas härefter. Jag vill även ta upp några andra frågor som är viktiga när det gäller inkomstbeskattningen, och det är, som också har lyfts fram i moderata motioner, vinstandelsstiftelser.
Men ni vill dra in de medel som faktiskt kan innebära en utveckling av företagandet i de landsändar som i dag inte växer lika snabbt som tillväxtområdena. På vilket sätt gynnar detta kvinnorna i glesbygd? Det skulle jag vilja ha svar på av Margareta Cederfelt, som hela tiden ser skattesänkningar som lösningen på de problem som framför allt kvinnor har.
De är positiva eftersom de ger arbetstagarna möjlighet att ta del av företagets vinster och framgång. Att företaget går bra är för att medarbetarna är duktiga och kompetenta.
Jag fäste mig vid en mening i moderaternas reservation. Det står att Moderata samlingspartiet anser att svenska kvinnor ska kunna stå självständiga och oberoende av såväl männen som det politiska systemet. Vad betyder detta egentligen? Är vi inte alla en del av det politiska demokratiska systemet och i någon mening också beroende av detta?
Genom vinstandelsstiftelser får löntagarna del av dessa vinster, och företagets dynamik och effektivitet stimuleras. Det är beklagligt att majoriteten i riksdagen inte ser och uppskattar det stora engagemang som är så viktigt för företagande och tillväxt. Med världens högsta skattetryck är det angeläget att utrymme skapas för tillväxt i företagen.
Fru talman! Jag ska beröra några andra delar i betänkandet. Jag ska först med glädje understryka att den motion som är inlämnad av Vänsterpartiet och som behandlade dubbel bosättning har fått en bra skrivning.
Ytterligare en fråga som rör företagande och medarbetarnas lön, som vi har lyft fram i motioner, är personaloptioner. Det är också ett exempel på hur företag i tider av hög rörlighet kan knyta till sig kompetenta medarbetare.
En majoritet i utskottet har ställt sig bakom denna, och vi i Vänsterpartiet känner oss tacksamma för det. Vi tycker att detta är en viktig regionalpolitisk fråga. Det är en viktig glesbygdsfråga att vi ser över möjligheten till avdrag vid dubbel bosättning. Vänsterpartiet har också en reservation som berör ideellt skadestånd.
Kritik riktas från många håll mot den svenska beskattningen av personaloptioner. Det är i och för sig ett symtom på att det svenska skattetrycket är för högt.
Enligt jämställdhetslagen ska en arbetsgivare verka för att inte någon anställd ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier. Men om det ändå skulle ske och kränkningarna skulle vara ett faktum, ska arbetsgivaren betala skadestånd.
Det gör att det också är viktigt att komma till rätta med det. Vi moderater anser att personaloptioner bör beskattas som inkomst av kapital, som framgår av motionerna.
I en nyligen avkunnad dom i Kammarrätten slogs det fast att skadestånd på grund av sexuella trakasserier skulle ses som inkomst av tjänst. Därmed ska det också beskattas. Att betrakta en ersättning för en kränkning som inkomst av tjänst tycker vi från Vänstern är ett ganska absurt sätt att se på sakernas tillstånd.
För att sammanfatta vill jag säga att min tidigare argumentation illustrerar hur viktigt det är att det svenska skattetrycket ses över ur ett helhetsperspektiv och att långsiktiga lösningar vidtas så att löntagarnas skattbelastning minskar. Översynen behöver göras snarast.
Man kan också ifrågasätta den kvinnosyn som ligger bakom ett sådant sätt att resonera. Jag tycker också att detta kan vara stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Jag tycker naturligtvis att skadestånd för sexuella trakasserier ska vara skattefria. Till min glädje är det också några andra partier som har ställt sig bakom den reservation som vi har i betänkandet. Fru talman!
Sverige befinner sig i dag i en högkonjunktur men dras med stora problem, som jag tidigare har beskrivit, mycket beroende på det höga skattetrycket. Fru talman!
Med mina frågor till Moderaternas representant vill jag avsluta med att yrka bifall till reservation 22.

Fru talman! Med anledning av Marie Engströms anförande måste jag säga att jag blir väldigt frågande. Det stämmer att vi moderater säger att kvinnor är beroende av den offentliga sektorn. Marie Engström kan säkert hålla med mig om denna undran, fru talman: Vad är det för vinst med att å ena sidan betala in skatt och å andra sidan vara beroende av de politiska systemen och av att komma och begära bidrag? Sverige är faktiskt ett av de länder som beskattar låginkomsttagare allra högst. Vad är det för rättvisa? Det är också intressant att höra logiken när Marie Engström talar vackert om att det ska vara avdrag för dubbel bosättning. Här är det helt plötsligt bra med skatteavdrag, för det gynnar verksamheten. Då blir det fler arbetstillfällen. Men hur tänker Marie Engström då? Är inte detta ett tankesätt som kan appliceras utanför glesbygden - att lägre skatter faktiskt är bra för tillväxten och därmed för medborgarna? Precis samma förhållanden som gäller för glesbygden gäller i övrigt. Eller vad anser Marie Engström?
Fru talman! Först till detta med att ge med den ena handen och ta med den andra eller hur Margareta Cederfelt nu uttryckte sig. Det är ju vedertaget att tar man in skatt och stoppar in i välfärdssystemet så är det dem som är i störst behov av den service och hjälp som välfärdssystemet ger som systemet också kommer bäst till godo. Det gäller oavsett om vi har en progressiv eller en icke-progressiv beskattning. Det är ju svaret på frågan som ställdes. De pengar som kommer in kommer dem till godo som bäst behöver dessa. Det finns ett annat ord för detta, och det är ordet solidaritet. Det kanske är något som inte är så bekant i moderata kretsar. Sedan gäller det frågan om dubbel bosättning. Det här avdraget har ju funnits förut, men då har det handlat om tillfälligt arbete. Vi tyckte att avdraget också skulle gälla permanent arbete, så vi har inte ändrat vår inställning i sakfrågan på något sätt. Vi tyckte att det var mer logiskt att också låta det gälla permanenta arbeten. Naturligtvis är vi glada för att det också finns andra partier som har ställt sig bakom detta. Sedan till frågan om glesbygd och eventuella skatteavdrag. Jag vill vända på frågan och säga så här: Avdrag och bidrag kanske kan vara två sidor av nästan samma sak. Moderata samlingspartiet lägger fram konkreta förslag om att dra in bidrag som just skulle rikta sig till glesbygden. Det tog jag också upp i mitt anförande. Så jag ser inte riktigt att det är vi som för en sådan politik. Det är ju ni moderater själva som faktiskt har formulerat den typen av politik.
Fru talman! Mina frågor kvarstår. Det gäller just det här med låginkomsttagare som beskattas högt och sedan måste komma och begära bidrag. Är inte det en form av beroende? I dagens Metro finns det en insändare från en ilsken undersköterska som just beskriver hur hon har utsatts för att ha fått ett bostadsbidrag som sedan visade sig ha varit för högt samtidigt som hon också betalar hög skatt. Hon känner sig kränkt och har svårt att hantera situationen. Hon hamnar ju i en ekonomisk nödsituation. Detta är ett exempel på hur rundgången i systemet ser ut. Kan inte Marie Engström hålla med om att det är konstigt att dra in skatt med ena handen och dela ut bidrag med den andra - bidrag som personer som betalat skatt måste be om? Utan skatten hade personen inte varit beroende av att be om bidrag. Att vi moderater vill dra in bidragen från glesbygden är inte konstigt. Vi vill ju sänka skatten så att det ska vara möjligt för glesbygden att överleva. Det är ungefär samma effekt som när Marie Engström säger att man i glesbygden ska ha rätt till avdrag på skatten. Vi vill utsträcka detta genom att ändra skattesystemet. För visst är väl detta att Vänsterpartiet vill ha ett avdrag också ett tecken på att Vänsterpartiet ser det som att sänkt skatt är bra för tillväxten?
Fru talman! Nu är det väl inte riktigt på det sättet att all skatt går till bidrag. Man kan nästan få det intrycket när man lyssnar på den sista repliken. Bidragen är ju en del av vårt välfärdssystem. Det kan också vara så att vi tar in skatter för att det finns andra förtjänster för den enskilde medborgaren ute i kommunerna. Som ensamstående mamma kanske man kan dra nytta av en väl utbyggd barnomsorg samt av att det finns bra skolgång, vård och omsorg. Det kan t.ex. gälla möjligheten att de egna föräldrarna tas om hand mycket väl. Det finns en lång rad saker som är oerhört viktiga i det här sammanhanget. Lyssnar man på Margareta Cederfelt, som representerar Moderaterna, låter det som att man tar in med ena handen och att det bara är en administrativ historia alltihop. Så är det inte på något sätt. Det försökte jag förklara i den förra replikrundan. Det är inte alls så det fungerar. Det finns också ett mått av fördelning i detta, och det är det vi kallar solidaritet. Det är därför vi använder pengarna just till de människorna som behöver dem. Sedan är väl jag den första att beklaga att vi har ett samhälle där många människor är beroende av socialbidrag. Det handlar inte bara om ensamföräldrar. Det handlar också om många låginkomstpensionärer. Jag har i mitt stilla sinne funderat på hur Moderaterna menar att man ska hjälpa låginkomstpensionärerna till en bättre tillvaro genom att ta bort skatter, för de betalar över huvud taget inga skatter.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 2. Kristdemokraternas skattepolitik syftar till att skapa bättre förutsättningar för nya jobb och ett livslångt lärande, till ett mindre beskattat boende för alla samt till en rad skatteförändringar som gör att alla får behålla mer av sin egen lön eller inkomst. Kristdemokraterna har till skillnad från vad som gäller i regeringens inkomstskattesänkning föreslagit ett höjt grundavdrag i den kommunala beskattningen. Då sänks inkomstskatten för alla - även pensionärer och inte bara löntagare. Målet är att alla ska klara sig på sin egen inkomst och att ingen ska behöva vara beroende av bidrag för att få hushållsekonomin att gå ihop. Det höjda grundavdraget ger fler med låga inkomster mer i plånboken. Att ena dagen ha ett högt skatteavdrag för att nästa dag behöva stå med mössan i hand på socialbyrån är inte rimligt. Man ska kunna leva på sin lön. Dagens inkomstskatter drabbar lågoch medelinkomsttagare mest. I en artikel i en tidning för något år sedan visade det sig att en familj med en och en halv industriarbetarlön - en jobbar heltid och en jobbar halvtid - hade lika mycket kvar efter skatt som en familj som fick socialbidrag. Då tänkte jag att ett sådant skattesystem inte kan vara bra. Det är inte heller bra att de som skaffar sig en akademisk examen inte får något extra när skatt och studielån är betalda. Enligt en undersökning som SACO nyligen presenterade har personer med utbildning lika mycket kvar till sparande som de utan utbildning - ungefär 100 kr, vilket inte är särskilt mycket. Skatterna ska finansiera viktig offentlig verksamhet. Men skatterna måste också ha en utformning som gör att de får en bred acceptans och inte leder till skatteundandragande och bristande skattemoral. Kristdemokraternas tankar om förvaltarskapstanken innebär att vi vill se en skatteväxling med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi och miljöfarliga utsläpp. Dessa frågor måste drivas på EU-nivå så att konkurrensneutraliteten för näringslivet och sysselsättningen ska kunna upprätthållas. Vi vill att tjänstesektorn ska utvecklas. Den svarta arbetssektorn är ett allvarligt problem med ett skattebortfall på, som jag har hört, uppåt 40 miljarder kronor. Vi har här hört att det handlar om 10 miljarder. Men oavsett hur många miljarder det handlar om så är det för mycket pengar. Vi föreslår därför en skattereduktion på 50 % för hushållstjänster för att underlätta för den typen av verksamhet. Men majoriteten avslog ett sådant förslag redan i höstas som lades fram av moderaterna, kristdemokraterna och folkpartisterna, bl.a. med hänvisning till att det skulle bli mycket små effekter på sysselsättningen, men man vill alltså inte ens pröva det. Det är synd, eftersom Svenska kommunalarbetareförbundet vill pröva detta för våra äldre, att de ska kunna köpa dessa tjänster. Man kan väl börja där? Det är en liten sektor. Något är bättre än inget. I utskottsbetänkandet behandlas också frågan om utbildningskonton. Vi kristdemokrater tycker att riksdag och regering måste arbeta vidare med dessa frågor. Tyvärr avslog majoriteten redan i höstas en motion från kristdemokraterna om ett införande av utbildningskonton. Nu har regeringen tillsatt en utredning om individuell kompetensutveckling som ska redovisa sitt förslag i januari nästa år. Vi kristdemokrater kan tillföra regeringen en hel del i denna fråga och kommer att återkomma i frågan. Regeringen har höjt gränsen för reseavdraget med hänsyn till statsfinanserna. För många i glesbygden är bilen ett nödvändigt transportmedel. Kollektiva färdmedel är inte ett alternativ för väldigt många i glesbygden. Vi föreslår därför att gränsen för reseavdraget återställs till 6 000 kr. Regeringens höjning av gränsen till 7 000 kr slår hårt mot många i glesbygden. Alltfler arbetar från hemmet. Den begränsade möjligheten till avdrag för arbetsrum i bostaden behöver ses över med hänsyn till ett nytt arbetsliv där ny teknik möjliggör för fler att arbeta hemifrån. Det kan gynna miljön genom att fler arbetar hemma i stället för att ta bilen. Kanske skulle fler som i dag har svårigheter att ta sig till en arbetsplats eller som har fysiska eller psykiska problem och vill eller behöver arbeta hemifrån kunna gynnas av regeländringar på det här området. Det är inte så att arbetshandikappade på något sätt ska stängas ute från arbetsplatserna, men det kan finnas de som verkligen vill och behöver ha en arbetsplats hemma, och då tycker vi att det ska underlättas. Naturligtvis måste man kunna uppvisa att man har en anställning eller inkomst från ett eget företag. Utskottsmajoriteten menar att den väntar på den s.k. distansutredningen. Och jag hoppas att våra överväganden kan få vägas in i det väntade förslaget. Fru talman! Jag står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! I detta betänkande om inkomstbeskattningen behandlas motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Inriktningen från Centerpartiets sida är att nå ett långsiktigt hållbart skattesystem. Det verkar vi komma allt längre ifrån nu med de skatteförhandlingar som man inte ser särskilt mycket av. Därför har vi lagt fram förslag i vår partimotion som ska vara steg på vägen mot ett mer hållbart system. Vår inriktning av inkomstbeskattningen siktar på att främja tillväxten, en god miljö och en rättvis fördelning med socialt ansvar. Vi vill sänka skatter i den takt som statsfinanserna tål. Vår prioritering är att låg och medelinkomsttagare ska ha sänkt skatt genom ett höjt grundavdrag. Vi vill sänka skatterna för företagande och boende. Vi vill också få till stånd en grön skatteväxling - en riktig skatteväxling för att främja miljön. Regeringen och samarbetspartierna har i betänkandet avslagit våra förslag. Deras inriktning är en icke äkta skatteväxling, dvs. att man får höjda skatter på miljön, men att man inte sänker skatterna på arbete. Grön skatteväxling innebär sänkt skatt på arbete och höjda skatter på miljöförstöring och användning av ändliga naturresurser. Vi har i vårt budgetalternativ föreslagit en sådan skatteväxling. I vårt förslag om en grön skatteväxling finns det ett rakt rör mellan höjda miljöskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. I en tid med hög arbetslöshet trots högkonjunktur och uppenbara miljöproblem är det viktigt och självklart att strategin innebär att man sänker skatterna på arbete och ökar skatten på miljöförstöring och de ändliga naturresurserna. Jag vill fråga majoriteten, och inte minst samarbetspartierna, vad det är för effekt på tillväxt och arbete som detta förslag om en haltande skatteväxling medför. Kompensationskonton i sig är ju bra - det finns naturligtvis särskilda skäl att vidta de åtgärderna också. Men man ska inte koppla dem till en skatteväxling för miljön. Då blir det enbart skattehöjningar. I reservation nr 8 tar vi upp förslaget om kompensationskonton. I en tid när kompetens blir allt viktigare för tillväxten är det viktigt att man också hittar sådana lösningar. Behovet av att kunna studera under en längre sammanhängande tid kommer att öka. Finansieringen av det kan varken klaras av företagen eller de enskilda själva. För att fler ska kunna få möjlighet till ett livslångt lärande måste det inrättas ett nytt finansieringssystem med kompensationskonton som ger möjligheter till en rimlig ekonomisk försörjning under en utbildning i livets olika skeden. Vid sidan av den här skattesubventionen behöver staten också ta på sig en utjämnande funktion. De som saknar arbete eller har låga löner kommer att ha svårt att sätta av medel till egna kompensationskonton oavsett skattesubventionen. Det är rimligt att dessa människor också ges möjligheter att bygga upp ett kompensationskonto för en vidareutbildning eller en omskolning någon gång i livet. Detta är inte minst viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnorna har ju fortfarande lägre genomsnittslöner än män. Ett kompensationskonto kan leda till att skattesystemet bidrar till att öka orättvisorna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden om man inte genomför detta. Den tredje punkten som jag vill peka på som vi inte har vunnit gehör för gäller ett avdrag för de hushållsnära tjänsterna. Det har berörts här tidigare. Det finns ett verkligt pigproblem. Det gäller de många kvinnor som arbetar svart inom den hushållsnära tjänstesektorn. De har inga rättigheter. De har inga försäkringar, inga pensionspoäng, ingen sjukpenning och ingen trygghet. Deras möjligheter på dessa områden skulle öka om man införde det avdrag som vi föreslår. Även här är jämställdheten ett viktigt motiv för att införa det här systemet. Fru talman! Reseavdragen tas upp i reservation nr 11. De är aktuellare än någonsin nu när bensinpriserna springer i höjden. Det blir allt svårare för dem som inte har kollektivtrafiken som alternativ att klara av sitt boende på landsbygden och i glesbygden med de höjda kostnader som det för med sig. Detta måste naturligtvis lösas på flera sätt. Det kan ske dels genom att vi får bättre möjligheter att introducera alternativa bränslen, dels genom att kompensera för de kostnadshöjningar som följer av detta. Vi måste värna ett fortsatt tryck på miljöförbättringar. Därför bör reseavdragen höjas. Det är en viktig punkt i det här åtgärdsprogrammet.

Jag beklagar att majoriteten inte ens är beredd att utreda möjligheterna att införa ett sådant system. Därför tvingas vi reservera oss på den här punkten. Fru talman! Vi har ju börjat den internationella kvinnodagen med att diskutera jämställdhet. I den redovisning vi har fått från regeringen konstateras att vi har nått en bit på vägen. Men vi kan också konstatera att vi har skrämmande mycket kvar innan vi har nått jämställdhet. Ett bevis på det är det problem som vi tar upp vår motion och som ryms i reservation nr 22 som berör ideellt skadestånd för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. En just avkunnad kammarrättsdom visar att dessa skadestånd ska beskattas. Då är det inte särskilt mycket vunnet. Det kan inte heller vara främjande ur jämställdhetssynpunkt. Därför borde naturligtvis den här typen av ersättningar och skadestånd vara undantagna från beskattning. Det är vår uppfattning. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 3 och 11. För tids vinnande vill jag deklarera att vi i Centerpartiet naturligtvis står bakom samtliga de reservationer som finns från Centerpartiet i det här betänkandet.
Fru talman! Jag ska försöka svara på några av de frågor som Agne Hansson tog upp i sitt anförande, bl.a. detta som gällde s.k. icke äkta skatteväxling, som Agne Hansson kallade det. Vi valde att satsa på kompetensutveckling. Nu är inte det förslaget utformat i detalj än. Det är något som är föremål för översyn. I mitt anförande pratade jag ganska mycket om att Sverige växer olika i storstadsregioner och i glesbygd. Jag tror att det bästa sättet att få fart på Sverige är att ta bort de flaskhalsar som i dag finns på arbetsmarknaden på de ställen där arbetslösheten är hög. Vi måste satsa på kompetensutveckling så att människor som bor i de bygderna verkligen kan gå in och ta de jobb som finns där. Jag tror att det är det bästa sättet att få fart på ekonomin. Agne Hansson ifrågasatte ju det beslut som vi har fattat. Centern har en reservation om reseavdragen. Jag kan hålla med Agne Hansson om att situationen är besvärlig i dag för glesbygdsbor. Det finns kanske flera partier som är intresserade av att i kommande skattesamtal ta upp frågan om reseavdragen. Jag tror att reseavdragen är en träffsäker och väl etablerad metod att komma till rätta med de här problemen. I era reservationer tar ni upp frågan om landsbygdsavdrag kopplat till boendet. Jag är rädd för att man i ivern att försöka kompensera glesbygdsborna också hittar på en massa konstruktioner som egentligen inte går att genomföra.
Fru talman! Jag tycker att Marie Engström är på väg åt rätt håll. Jag förstår att hon inte är på väg åt rätt håll när det gäller den här icke äkta skatteväxlingen. Hon säger att man valde kompensationskonton. Hon kunde ha uttryckt sig så här: Vi nådde inte ända fram med regeringen. Jag förstår att det var det som var problemet. Samarbetet ger ju inte särskilt mycket om man inte når de syften man vill nå, dvs. om man nu ville främja miljön och sänka skatterna på arbete för att öka tillväxten. Jag är kanske inte så säker på att det var just Vänsterpartiet som ville åstadkomma det. Fru talman! Visst växer Sverige olika. Men vi främjar inte detta bäst genom att ta fram en haltande skatteväxling. Det viktigaste för att få tillväxt i dessa utvecklingsområden, som jag vill kalla dem, är att få fart på småföretagsamheten för att därmed kunna sänka skatterna och arbetsgivaravgifterna. Och det har man möjlighet till om man gör en riktig skatteväxling. Det andra sättet är att bygga ut högskolorna för att öka kompetensen decentraliserat. Då når man också den effekten. Det tycker vi är viktigare. Sedan reseavdragen. Jag fick medhåll på den punkten, och jag tackar för det. Här menar jag att Vänsterpartiet är på rätt väg. Men varför vänta och se? Det finns möjlighet att omedelbart fatta beslut och att tillstyrka reservationen som Centerpartiet har på den här punkten. Så till landsbygdsavdraget. Det är klart att det finns tekniska detaljer att diskutera. Man får ofta höra från skattefolk att allting är så krångligt och att man därför inte kan genomföra det. Men jag tror att om man tittar på det här är det inte värre än att det går att lösa den tekniken precis på samma sätt som många andra tekniker.
Fru talman! Jag vill ändå vidhålla att satsning på kompetensutveckling är en satsning för tillväxt. Det är det framför allt i de regioner där tillväxten står stilla i dag. Det är märkligt att Agne Hansson som faktiskt säger sig vilja företräda just de områdena inte kan ge mig rätt i den analysen. Sedan kan man ju prata om sänkning av skatt på arbete, och det har faktiskt genomförts en sänkning av inkomstskatten. Inkomstskatten är väl i någon mening också skatt på arbete. När det gäller reservationen och landsbygdsavdraget tror jag att man kanske inte får ha falska förespeglingar och inleda människor i någon falsk förhoppning om att det går så väldigt lätt att lösa de här frågorna. Jag tror inte det, men jag vill ändå inte vara pessimist. Vänsterpartiet har skrivit en motion i de här frågorna. Vi har sagt att vi kan tänka oss att den regionalpolitiska kommittén får se över hela den här problematiken och ta ett helhetsgrepp, för det tycker vi är viktigt.
Fru talman! Jag tackar även för den sista kommentaren. Jag förstår att vi närmar oss varandra även på den punkten. Vi är tacksamma för allt stöd vi kan få för att flytta fram positionerna i den här frågan. Jag kanske uttryckte mig något kantigt i mitt förra inlägg. Det är inte så att vi som parti är emot kompensationskonton. Då skulle vi inte reservera oss för att få det infört. Jag inser att även kompensationskonton är viktiga för tillväxten. Det är kopplingen till höjd skatt på miljö som vi inte vill ha. Vi prioriterar sänkt skatt på arbete, höjd skatt på miljö och dessutom ett införande av kompensationskonton. Det ger ytterligare möjligheter att stimulera tillväxten i alla områden, framför allt i utvecklingsområden.

Fru talman! Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Det är klassiska folkpartiparoller även om vi väl alla blev förvånade när vi fick höra Bosse Ringholm citera dem här i höstas. Vad vi behöver är ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem. Vi behöver ett skattesystem som gör att arbete lönar sig, som gör att människor upplever att det lönar sig att spara och att ta risker. Tar man en risk och det kommer något ut av det arbetet ska man också kunna få behålla något själv. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi behöver en skattereform för detta århundrade. Vi vet att man för tio år sedan genomförde århundradets skattereform. Men århundradet hann ju inte ta slut innan också den skattereformen i mycket hög utsträckning var förfuskad, framför allt på inkomstskattesidan. Före skattereformen 1990 betalade vi in ungefär 37 % av våra arbetsinkomster i skatt. Efter skattereformen 1990 betalade vi in 30 %. Nu, tio år senare, är vi uppe i 37 % igen. När den inkomstskattereform som regeringen och deras stödpartier säger sig vilja genomföra fullt ut någon gång i framtiden är genomförd är man tillbaka där man började. Nästa skattereform ska bara leda oss tillbaka dit där vi var när vi började. Det är ganska bisarrt. Vi behöver naturligtvis en skattereform som kan ta hänsyn till de nya förutsättningar som människor lever i och som Sverige befinner sig i. Vi behöver ett skattesystem som inte bara tar in så mycket pengar som möjligt, som sedan politiker kan använda. Vi behöver ett skattesystem som gör att folk är beredda att bo kvar, ett system som de känner ansvar för och som de tycker är rätt och rimligt. Fru talman! När jag bläddrar i betänkandet ser jag att det finns en skillnad mot tidigare, nämligen att de s.k. skatteöverläggningarna inte längre nämns. Man hänvisar inte alla motioner till de överläggningarna. I den interpellationsdebatt som bl.a. jag hade med finansministern i går hänvisades inte heller till skatteöverläggningarna. Och det tycker jag är bra. Vi har ju för ganska länge sedan konstaterat att överläggningarna är inte bara döda utan begravda. Det skulle vara bra om man från majoritetssidan offentligt kunde erkänna det. Man har all rätt i världen att arbeta på ett helt annat sätt, men jag tror att det skulle vara en klargörande upplysning från regeringen om man sade att skatteöverläggningarna inte längre finns. Marie Engström skulle t.ex. inte behöva hänvisa till dem, till att man ska ha fortsatta diskussioner i några skatteöverläggningar som ändå inte kommer att bli av. Vi har ju chansen här att få besked från andra personer på majoritetssidan. Fru talman! Ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem gör att det lönar sig att arbeta inte bara för dem som är rika och tjänar mycket pengar utan också för dem som har låga och mer vanliga inkomster. Och då handlar det mycket om marginaleffekter. Det är en sak att vara fattig men en annan sak att inte kunna göra något åt det. De som drabbas av de allra högsta marginaleffekterna är framför allt kvinnor. Av någon outgrundlig anledning beter sig karlar likadant alldeles oavsett vilka marginaleffekter man drabbas av, medan däremot kvinnors arbete är det som påverkas av de samlade marginaleffekterna av skatter, barnomsorgsavgifter, bostadsbidrag och ibland andra typer av bidrag, t.ex. underhållsbidrag. Därför är det extra viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att komma till rätta med marginaleffekterna för låg och medelinkomsttagarna. En dag som denna, den internationella kvinnodagen, kan det kännas extra angeläget att särskilt påpeka att jämställdhet i första hand inte handlar om siffror, statistik och representation utan om makt. Det handlar om makt över sitt eget liv och makt över samhällslivet. Män har mer makt än kvinnor, det är alldeles obestridligt. Feminism handlar om att se att makten är ojämnt fördelad och att vilja göra något åt det. Vi liberaler vill göra något åt det på det sättet att både kvinnor och män, enskilda individer, ska kunna få mer makt över sin egen vardag och kunna forma sitt eget liv efter egna önskemål, inte efter samhällets förväntningar och krav. Vi vet att precis som det har varit i många hundra år bakåt kommer det här arbetet även i framtiden alltid att ske i konfrontation med dem som tror att vägen till ökad jämställdhet går genom mer makt till staten i stället för mer makt till de enskilda kvinnorna. Även på skattepolitikens område, särskilt när man ser marginaleffektssituationen i ett samlat perspektiv, är det här helt uppenbart. I stället för att kvinnor får mer makt över sin egen tillvaro, sänkta marginaleffekter på sitt eget arbete och bättre generella villkor blir det en ensidig inriktning på en skattesänkning som inte alls i någon särskilt hög utsträckning sänker marginaleffekterna. Dessutom får vi detta eviga tjat om maxtaxa i stället för ett generell stöd som gör att man själv kan besluta hur man vill forma sitt liv och sin vardag. Så länge som man i regeringen uppehöll illusionen av att det pågick några skatteöverläggningar vägrade man envist att ta in det bidrag, bostadsbidraget, som ger de allra största marginaleffekterna för kvinnor. Det har man envist vägrat att ta med i diskussionen. Nu har jag sett att man uppdragit åt Gabriel Romanus, en gammal folkpartist, att utreda den här frågan. Och det är möjligt att det kan vara ett sätt att släppa på lite dogmer från socialisternas sida. En annan mycket viktig angelägenhet när det gäller makt och jämställdhet är faktiskt frågan om hushållstjänster. Vi har, som Agne Hansson tidigare påpekat, ett verkligt pigproblem i vårt land, nämligen alla de kvinnor som arbetar svart i hemmen. Om vi någon gång ska kunna få in fler kvinnor på ledande positioner, måste de redan under den tid när de arbetar sig fram till dessa ha möjlighet att köpa tjänster vitt, hederligt och till ett anständigt pris. Det handlar naturligtvis inte bara om kvinnor. Det är inte så att bara kvinnor har den här uppgiften, men eftersom kvinnor tar ansvar för hem och barn är det kvinnor som drabbas av att det tar väldigt lång tid, och de mycket höga skattekilarna gör att den egna lönen inte räcker till för att de exempelvis ska kunna anlita en städhjälp. Svaret från socialisterna är alltid att man ska dela på det här ansvaret, men det innebär bara att det blir två i familjen som inte har möjlighet att arbeta på det sätt som krävs för att kunna inta de toppositioner i samhället som vi vill att kvinnor ska inta. Fru talman! Om man menar allvar i jämställdhetsfrågorna och anser att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att själva forma sina liv, måste man alltså också ta in jämställdhetsperspektiv i skattepolitiken. Fru talman! Den ganska märkliga skattereformen innebär att majoriteten har beslutat att man ska kompensera människorna för pensionsavgiften. Det är egentligen den enda avgift som jag tycker är värd att betala, eftersom den går till ett pensionssystem som man faktiskt, om det inte inträffar alltför mycket i form av istider och andra olyckor, kommer att få ut pengar från. Man vet trots allt inte vart alla de andra skatter som man betalar går till. Vad man nu borde göra för att få en skattereform värd namnet framför allt när det gäller inkomstbeskattningen är att fokusera på att sänka marginaleffekterna genom att, som vi har föreslagit, hyvla av LO-puckeln, höja brytpunkten och avskaffa värnskatten. Detta är oerhört viktigt för att människor ska kunna känna någon tilltro till skattesystemet. Detta krävs för att det beslut som kallas århundradets skattereform ska kunna hålla mer än fem år in på detta århundrades första decennium. Till sist, fru talman, vill jag bara nämna frågan om skatteväxling. Vi i Folkpartiet är mycket angelägna om att få ett skattesystem där skatterna också används som ett miljöstyrande instrument, men en skatteväxling i den strikta och stela bemärkelse som t.ex. Vänstern och Miljöpartiet utgår från bygger på att man tycker att skattetrycket är optimalt som det är och att varje skattesänkning på arbete kan finansieras bara med en höjning av miljöskatterna. Vi tycker inte att skattetrycket är lagom högt. Vi tycker dessutom att det senaste som man har genomfört inte kan kallas en skatteväxling utan bara är en ren och skär svartväxling. Den ger vi inte mycket för. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Det är väl mycket passande, som många har varit inne på, att i dag, som är Internationella kvinnodagen, diskutera just skattepolitik. Vår gemensamma välfärd, som finansieras av våra skatter, bärs ju i mycket stor utsträckning upp av just kvinnor, bl.a. inom de högt prioriterade områdena vård, skola och omsorg. I det betänkande som vi just nu debatterar har skatteutskottet behandlat de allmänna motionsyrkanden angående inkomstbeskattningen som återstår efter höstens budgetberedning. Skatterna är i Sverige liksom i många andra industriländer ofta föremål för debatt. Tyvärr blir diskussionen ofta grund. Det är bara uppfinningsrikedomen när det gäller att sänka eller slopa skatter som förefaller vara oändlig. Det är avsevärt färre om ens någon som har idéer om finansieringsvägar som inte gynnar den som har och gynnar den som har lite eller ingenting. I Sverige omfördelar vi med hjälp av skattepolitiken så att välfärden kommer alla till del. I många skeden av livet betyder det att den som betalar lite får mer, beroende på att den personen just då behöver mest. Blir vi t.ex. sjuka kanske vi behöver en mycket dyrbar vård samtidigt som vi inte har möjlighet att betala den ur egen plånbok. Vår socialdemokratiska politik går ut på att omfördela både över livets olika skeden och från den som har till den som inte har. Ofta är det så att den som löper störst risk att bli sjuk eller bli arbetslös också har de lägsta inkomsterna och därmed betalar mindre i skatt. Socialdemokratisk politik går ut på att den generella välfärden ges efter behov och inte efter hur mycket man har råd att betala. En del hävdar att välfärden automatiskt skulle öka med lägre skatter. Det är inte lätt att förstå. Hur ska människor i vanliga inkomstlägen få pengarna att räcka till för allt det som i dag är offentligt finansierat, exempelvis barnomsorg, skola och sjukvård? Alla vet att den enskildes kostnader i den offentliga verksamheten överstiger vad dessa inkomsttagare kan få i skattesänkning, om man skulle ta bort hela skatten. Dessutom borde alla förskräckas av talet om dynamiska effekter. Med facit i hand kan vi nu se hur resultatet blev förra gången då man ställde hoppet till att dynamiska effekter skulle stå för lösningen. Fru talman! Vi borde alla ha lärt oss hur tokigt det kan gå om man drastiskt minskar statens inkomster samtidigt som man inte har kontroll över vad som händer med utgifterna vid en sådan förändring. Spåren från det tidiga 90-talet borde förskräcka alla. Vi borde alla ställa oss bakom att inte föreslå några försämringar av statens inkomster. Vi har nu sett vad ett sådant förslag får för konsekvenser för de offentliga verksamheterna. Vi socialdemokrater är fast övertygade om att välfärden inte kan byggas på lånade pengar. Därför är vi mycket noga med att betona att alla förslag till förändringar av skatterna ska vara genomanalyserade - det gäller konsekvenserna såväl för den enskilde som för samhället - innan något förslag läggs fram för riksdagen för beslut. Som tidigare nämnts är det socialdemokraternas mening att skatternas främsta syfte är att finansiera välfärden och att det ytterst är samhällets välfärdsambitioner som bestämmer nivåerna på skatteuttaget. Ett samhälle med bra vård, skola och omsorg för alla samt trygga försäkringar mot inkomstbortfall vid sjukdom och arbetslöshet kräver att tillräckliga skatter tas ut för finansieringen. Ett antal utredningar, beredningar och skatteväxlingsgrupper bereder, diskuterar och utreder för närvarande ett antal av de förslag som läggs fram i några av de 69 motioner som vi nu behandlar. Utskottsmajoriteten har i så gott som samtliga fall instämt i socialdemokraternas uppfattning att vi inte ska hasta fram beslut som vi inte vet konsekvenserna av eller där beredning eller utredning redan pågår. Undantag härifrån är ett fall där en förhoppningsvis ohelig och tillfällig allians mellan Vänsterpartiet och Moderaterna har uppstått. Dessa partier har av någon outgrundlig anledning funnit det nödvändigt med ett beslut i riksdagen nu, trots att den s.k. Utredningen om avdrag för ökade levnadsomkostnader överlämnat sina synpunkter och ställningstaganden, vilka för närvarande bereds i Regeringskansliet. Skälet till att Vänsterpartiet motionerat i ett ärende som är under beredning är outgrundligt. Moderaternas enda motiv torde vara att man vill kasta grus i maskineriet vad gäller samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fru talman! Bara därför att Sverige nu går bättre och de ekonomiska förutsättningarna förbättras från dag till dag ska vi inte återigen försätta oss i samma situation som vi hamnade i under en del av 90-talet. Beslut om ofinansierade utgifter och oanalyserade ställningstaganden var en del av bakgrunden till de ekonomiska svårigheterna och fick som yttersta konsekvens att nedskärningarna i välfärdssystemet blev legio. Fru talman! Jag yrkar slutligen avslag på samtliga motioner och bifall till Socialdemokraternas och

Fru talman! Jag vill först för att missförstånd inte ska uppstå säga apropå skattesänkningar att vi från Centerpartiet delar den uppfattning som Per-Olof Svensson här redovisade att skatter kan ha en fördelande effekt. Vi vill vidare inte ha ofinansierade skattesänkningar. Vi har dessutom medverkat till att det nu finns utrymme för att använda en del av överskottet till att sänka skatter och till att fortsätta att betala av på statsskulden. Efter att ha sagt detta vill jag ställa ett par frågor till majoriteten, inte minst med utgångspunkt i det som Per-Olof Svensson i sitt anförande sade om jämställdheten. Den är viktig, och den måste vi arbeta vidare med. Vi har inte kommit särskilt långt. Kan det den dag vi befinner oss i vara rimligt att säga ja till att fortsätta att beskatta ideella skadestånd för sexuella trakasserier? Är det i jämställdhetens riktning? Varför gör majoriteten det? Varför säger man nej till att introducera hushållsnära tjänster, som också är ett viktigt argument för ökad jämställdhet och som Karin Pilsäter bättre utvecklade än vad jag gjorde i mitt anförande? Det är viktigt att använda skattesystemet för omfördelningar och för att öka den sociala välfärden. Då vill jag åter anknyta till förslaget om hushållsnära tjänster. Vad finns det för skäl till att de kvinnor som arbetar svart inom denna sektor ska stå utanför tryggheten på arbetsmarknaden? Det är också en jämställdhetsfråga, för det är i huvudsak kvinnor som arbetar där.
Fru talman! Agne Hansson pekar på en väldigt väsentlig sak. Det gäller de människor som han säger jobbar svart. I en rapport som EG-kommissionen kom med för ett tag sedan och där man beskriver hur den svarta marknaden ser ut i Skandinavien jämfört med de sydligare länderna inom unionen konstaterar man att den svarta marknaden i Sverige i princip är ungefär en fjärdedel av den som finns i sydligare länder. Det är naturligtvis inget försvar för att det pågår. Men vi måste också se till att det blir enkelt att betala skatt på rätt sätt och att det finns en rimlig nivå av kontroll. Det är helt självklart. Men vi kan aldrig få allting perfekt. Vi måste också se på det moraliska hos de människor som eventuellt anlitar svart arbetskraft. Jag gör det inte, och jag kan tänka mig att Agne Hansson inte gör det, men någon gör det i alla fall. Att anlita svart arbetskraft innebär att man smiter ifrån ett arbetsgivaransvar. Så fort det uppstår en svart marknad i en bransch kan vi inte springa ut och sänka skatterna. Vad händer då? Vad ger vi för signaler då? Se bara till att det blir en svart marknad så sänks skatterna! Det måste också vara fel.
Fru talman! Naturligtvis skulle det kunna vara ett sätt att hitta en väg till skattesänkningar, men det avvisar jag givetvis. Man måste fundera lite grann på varför vissa svartmarknader ändå uppstår och försöka undanröja hindren och se till att den inte breder ut sig mer. Det skulle man kunna göra en insats för genom att införa avdrag för hushållsnära tjänster i det här fallet. Det finns inga möjligheter med de skattekilar som finns i dag att hantera det här vitt. Därför är det som det är, tyvärr, och det undergräver skattemoralen. Det var det ena. Det andra jag skulle vilja ta upp i min andra replik är vad socialdemokraterna nu vill göra för att neutralisera de skattehöjningar och kostnadshöjningar på bensin som har inträffat under den senaste tiden. Vad har skatteutskottets majoritet att säga till det norrländska socialdemokratiska uppror som handlar om skattesänkningar på bensin? Jag håller med om att man kanske inte ska skynda, men i vårt fall kräver vi bara en utredning av effekterna av att införa ett glesbygdsavdrag. Kunde vi inte vara överens om att det vore ett viktigt steg på vägen att öka både rättvisa och möjligheter till tillväxt i alla delar av landet?
Fru talman! Jag vägrar att resonera på samma sätt som Agne Hansson när det gäller tjänstesektorn. Jag tycker inte att man undanröjer hindren om man sänker skatterna. Då har man skapat incitament egentligen för fler att se till att den svarta marknaden ökar, för då kommer Sveriges riksdag hela tiden med krav på att sänka skatterna på just det området. Det vill jag inte stå upp för. Punktskatterna kommer att diskuteras vid ett senare tillfälle i dag, en punkt längre fram. Jag håller med Agne Hansson om att vi inte ska skynda och hasta. Den situation som nu råder har uppstått genom att de oljeproducerande länderna har höjt sina priser ordentligt. Varken Agne Hansson eller jag vet vad som händer nästa månad när OPEC haft sitt sammanträde. Vi vet inte om priserna sjunker. Vi vet inte om de förändras på något annat sätt. Vi vet inte vad som händer med exempelvis de stora reserver som finns i Irak och på andra ställen, om de släpps lösa. Det kan hända att vi inom en relativt kort framtid har sänkta bensinpriser utan att vi i riksdagen har behövt ingripa.
Fru talman! Per-Olof Svensson säger att det inte är bra att hasta och skynda. Med anledning av detta har jag en fråga. Den utredning som Per-Olof Svensson hänvisar till angående olika förmånsfrågor i skattesystemet, exempelvis dubbelbeskattningen, har pågått ganska länge nu, i över ett års tid. Därför undrar jag: När avser regeringen att lägga fram förslag? När kommer ärendet att vara berett? När är regeringen färdig att lämna direktiv? Att inte skynda och inte hasta stämmer rätt så bra, eftersom utredningen har pågått länge, samtidigt som det här är frågor av stor dignitet och vikt för Sveriges utveckling och framtid. Sedan var det detta med skattetrycket. Jag kan inte låta bli att ställa samma fråga till Per-Olof Svensson som jag ställde till Marie Engström tidigare: Vad finns det för logik i att lågbetalda personer ska betala hög skatt för att i nästa stund behöva gå till den offentliga sektorn och be om bidrag och få tillbaka samma pengar som man en gång har betalat in i skatt? Vad är det för logik i detta?
Fru talman! Det kanske är i Margareta Cederfelts sinnevärld att man, som hon beskrev redan tidigare, kommer med mössan i hand och ber om att få ett bidrag. Det anser vi att man inte behöver göra i Sveriges land i dag. Vi står för en generös och generell välfärdspolitik utan att man på gammalt patronvis behöver stå med mössan i hand och skrapa med foten. Den som har bäst betalar mest skatt. Den som har minst betalar minst skatt. Oavsett vem som är beroende av det allmänna ska vi se till att man får det stöd som man behöver. Om vi tänker tillbaka tio år i tiden, vad hände med anledning av de beslut som fattades i hast, väldigt fort och snabbt utan att man analyserade effekterna av dem? Vad hände egentligen? Hur mycket stökar vi till? Det får gärna för min del ta ett halvår eller ett år extra, bara vi gör rätt saker.
Fru talman! Ja, att behöva stå eller inte med mössan i hand överlåter jag att avgöra till de personer som har låg inkomst och också behov av att be om extra bidrag på grund av det höga skattetryck som finns. Jag kan bara referera till vad som stod i en insändare i dagens Metro, där en undersköterska beskrev hur hon kände sig när hon stod med mössan i hand för att be om bidrag. Det var ingen upplyftande läsning. Det som förtjänar att påpekas i detta sammanhang är att det här till stora delar är en kvinnofråga, eftersom många kvinnor har låga löner och också betalar mycket i skatt. Tillbaka till utredningen: När avser regeringen att presentera sitt förslag? Frågan kvarstår. Jag fick inget svar på den, däremot argument om vad som hände under den förra borgerliga mandatperioden. Jag vet att det också inträffade en lågkonjunktur, och jag vet vem som regerade innan den borgerliga majoriteten tog över.
Fru talman! Nu nämnde jag inte den borgerliga perioden på något sätt. Jag talade om 90-talet. Om Margareta Cederfelt drar slutsatsen att det var under den borgerliga perioden som det försämrades får det stå för henne. Sedan undrar jag vilken statlig skatt som Margareta Cederfelt vill sänka för att långinkomsttagarna ska få det bättre, eftersom de inte betalar någon statlig skatt.

Fru talman! Per-Olof Svensson beskyller oppositionen för att föreslå ofinansierade utgifter. Det stämmer faktiskt inte. Vi har finansierat våra förslag, och jag kan visa Per-Olof Svensson alla våra finansieringar, om han vill se dem. Men socialdemokraterna sätter ofta upp ett förslag på dagordningen, som t.ex. detta med maxtaxan. Sedan stjälper man över finansieringsproblemet på kommunerna. Är det bättre? Det är väl verkligen ett ofinansierat förslag. Det är socialdemokratisk politik på hög nivå. Nej, sopa framför egen dörr innan ni börjar anklaga oppositionen för ofinansierade förslag! Vi har också en sjukförsäkring som skenar i kostnader. Per-Olof Svensson säger att det behövs pengar till det offentliga, och det håller jag verkligen med om. Men ingenting görs för att stoppa de skenande sjukskrivningskostnaderna som dränerar landets ekonomi enormt mycket. Man utreder och säger att man kommer tillbaka nästa år. Jag tycker att det är ansvarslöst. Ni har höjt det totala skattetrycket sedan 1994 med 70 miljarder, varav 10 miljarder är miljöskatter. Men ni har inte sänkt skatten på arbete. Hur skulle Per-Olof Svensson vilja kommentera det?
Fru talman! Det är inte särskilt svårt. Det beslut som riksdagen alldeles nyss har fattat om att sänka inkomstskatterna för låg och medelinkomsttagare - miljarder. Så det stämmer exakt överens. Engström att vi är ansvarslösa. Självfallet ska vi se till att vi betalar det som vi har åtagit oss. Sedan måste vi också rätta till saker och ting, men inte genom att - som ni anser - sänka sjukersättningen. Är det så man kommer till rätta med problemet? Det tycker jag är tokigt. Maxtaxan är finansierad. Vi har sagt att staten ska se till att kommunerna får kompensation för de kostnader som de får för maxtaxan.
Fru talman! När det gäller de höjda skatterna på energi skriver ni i utskottsbetänkandet att dessa pengar ska satsas på individuell kompetenshöjning i arbetslivet och att det är detta som ska stärka den internationella konkurrenskraften. Det är därför som jag undrar: Vad menar ni egentligen? Är det på det sättet som ni ska höja konkurrenskraften och förbättra för de små löntagarna?
Fru talman! Naturligtvis är det så. Även små löntagare är beroende av en hög kompetens. Vi kan inte missunna dessa löntagare bara för att de tjänar dåligt och säga att de inte behöver någon kompetensutveckling därför att de har så låga inkomster. Det vore oerhört hemskt.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 17, men mitt inlägg gäller reservation 28 under mom. 24 och delvis reservation 30 under mom. 25. Vi står bakom också dessa två reservationer, men för tids vinnande väljer jag att endast yrka bifall till reservationerna 17 och 28. Jag tror att alla här i kammaren är väl medvetna om det betydelsefulla arbete som läggs ned i vårt föreningsliv. Vi har all anledning att på olika sätt stödja detta arbete. Ett sätt är den regel som i dag ger möjlighet för föreningar med idrottslig verksamhet att betala ut ersättningar motsvarande ett halvt basbelopp utan att betala inkomstskatt och sociala avgifter. De ideella krafterna inom idrotten har på så sätt kunnat stimuleras och syssla med verksamhet i stället för bokföring. Det är bra, och vi ska behålla denna regel. Vårt förslag går ut på att samma skatteförmåner som i dag gäller för föreningar med idrottslig verksamhet ska gälla för alla föreningar. Eftersom reglerna har gällt länge och visat sig fungera bra för idrottsföreningarna kan jag inte se varför de inte skulle fungera bra även för andra föreningar. I betänkandet finns inte heller några förklaringar till varför det inte skulle göra det. Jag kan förstå det, för det vore nog svårt att ge en rimlig förklaring till ett sådant yttrande. Jag har i motionen beskrivit vilka märkliga konsekvenser dagens regler får. Två föreningar kan göra i princip samma sak, men för den ena föreningen är idrott ett mål och för den andra är det ett medel. Jag är själv medlem i KFUK M:s volleybollklubb omfattas av regeln, men om vi har en volleybollturnering i KFUK/KFUM:s scoutförbund så gör vi inte det. Varför ska det vara skillnad i behandlingen av dessa föreningar? Och varför ska det bara gälla idrottslig verksamhet? Vad är det för skillnad i ekonomisk mening mellan att vara ledare för ett ungdomslag i fotboll och att vara ledare för en ungdomskör? Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med hänvisning till att utredning pågår och till att överväganden inom Regeringskansliet pågår. Nu är det så att förslagen som behandlas i dessa moment tidigare har varit uppe till debatt, och jag tror också att de har kommit från ledamöter från de flesta partier. Redan 1990/91 var förslaget uppe, och då hänvisade utskottsmajoriteten också till en pågående utredning. Jag är ny som ledamot, och det är kanske därför som jag inte förstår dessa återkommande motiveringar. Det blir säkert inte lättare för folk utanför denna byggnad att förstå dem. Fru talman! Jag vill inte tro att det finns någon illvilja i utskottets svar utan att det handlar mer om principer angående undantagsregler och möjligen om ekonomi. Men finns det, som jag tror, en politisk vilja att stödja och underlätta för föreningsverksamhet får man kanske göra avkall på en och annan princip. Ett ja till dessa båda reservationer skulle betyda mycket lite för statskassan, men väldigt mycket för förenings och kulturlivet.

Fru talman! Vilket ekonomiskt system skapar det högsta välståndet för invånarna i ett land? Är det det socialistiska systemet med statlig planering och styrning av resurserna eller är det det marknadsekonomiska systemet med konkurrens som drivfjäder? Är det slutkonsumenterna som genom sina val på en öppen marknad ska styra utvecklingen eller är det myndigheter och politiker som ska planera framtiden åt medborgarna? Fru talman! Detta är frågor som i dag bara har ett svar. Det är genom konsumenternas fria val av produkter och tjänster som välståndet blir högst, inte bara för vissa utvalda utan för alla. Företagarna har en nyckelroll för välståndet och därmed för välfärden. Det är företagarna som genom sina företag skapar tillväxten på marknaden. Det är i företagen som jobben skapas. Varje hinder för företagsamheten äventyrar alltså välståndet för oss alla. Att skapa och vidmakthålla ett stabilt och gott regelverk för företagarna är därför en av riksdagens viktigaste uppgifter. I skatteutskottets betänkande nr 14 Allmänna motioner om företags och kapitalbeskattning redovisas ett antal motioner som handlar just om detta regelverk. En del motioner är mycket insiktsfulla och i hög grad beaktansvärda. Tyvärr har majoriteten inte tyckt att det finns någon motion värd att tillstyrka. I sin upphöjdhet anser majoriteten att det inte finns någon anledning att bekymra sig om förslag som syftar till att förbättra och förenkla för företagarna. Det kan gälla så vitala frågor som ägarbeskattningen, underlättandet av generationsskiften genom ändrade regler för arvs och gåvoskatten, avskaffandet av diskrimineringen av enskilt aktieägande jämfört med fondsparande, beskattningen av uppfinnares royaltyinkomster - för att ta några exempel från betänkandet. Fru talman! Skillnaden mellan olika sätt att driva ekonomisk politik kan manifesteras på olika sätt. Ett mycket påtagligt bevis är det faktum som presenterades i en bilaga till Demokratiutredningen häromveckan. Om vi hade haft samma utveckling som övriga OECD-länder under de senaste 25 åren skulle varje invånare i Sverige, gammal som ung, varje år kunna disponera 50 000 kr mer än vad man har i dag. Även om en sådan här beräkning inte är exakt, är det en mycket tydlig indikation på vad skillnaden mellan olika system innebär. Gör man jämförelsen mellan de forna kommuniststaterna och väststaterna blir skillnaden ännu mer påtaglig. Tyvärr, fru talman, sitter de socialistiska rötterna hårt i Sverige, och majoriteten har svårt att inse att det är en annan politik än dagens som behövs för att medborgarna i Sverige ska få en levnadsstandard åtminstone på samma nivå som gäller för genomsnittet i Europa. Fru talman! Småföretagens lov har nu sjungits i olika tonarter och vid många olika tillfällen av så gott som samtliga ledamöter i Sveriges riksdag. Men när det gäller att ta ställning för en mer företagsvänlig politik, då försvinner det hurtfriska engagemanget. I stället presenterar majoriteten en politik bestående av beskäftig politisk ingenjörskonst blandat med okunskap om villkoren för företagare. Trots alla tal om ett företagarvänligt samhälle och behovet av nyetablering av företag, så kvarstår fakta. Småföretagen i Sverige etableras i en allt lägre takt, och mest oroväckande är att de inte växer. Om man jämför med t.ex. Italien, som ju har haft en helt annan utveckling på det här området än Sverige, kan vi konstatera att där etableras företag och där växer de. I Italien svarar de minsta företagen, de med 1-9 anställda, för 22 % av sysselsättningen, medan motsvarande siffra i Sverige är 2 %. I Italien är 47 % av näringslivets sysselsättning i företag med mindre än 50 anställda. I Sverige är den 20 %. En gång var de mindre och medelstora företagen ryggraden också i svenskt näringsliv. Men genom en medveten utarmning av riskkapitalet hos ägarna har en stor del av det som kallas kompetent riskkapital försvunnit. Nu har tiden också kommit till storföretagen. De flyttar ut sina huvudkontor och forskningsavdelningar. Dessutom ökar det utländska ägandet av de börsnoterade företagen - en utveckling som i hög grad är styrd av svensk skattelagstiftning, vilken missgynnar svenskt ägande i förhållande till utländskt. Fru talman! Vi har många gånger diskuterat ökat behov av riskkapital från den här talarstolen. Att starta företag och att utveckla en verksamhet är oftast mycket riskfyllt. I början finns bara kostnader och negativa kassaflöden. Det kan ta lång tid innan företaget kan leverera en produkt eller en tjänst och ännu längre tid innan man uppnått full kostnadstäckning. Under hela denna fas måste verksamheten överleva genom tillgång på kapital - riskkapital. Och då är det inte fråga om banklån utan om det genuina riskkapitalet - det egna kapitalet. Det behövs, förutom goda affärsidéer, således även tillgång till eget kapital för att utveckla företaget. I inledningsskedet finns oftast inget externt riskvilligt kapital att tillgå. Det måste entreprenören själv ordna. Först när man kunnat visa att produkten eller tjänsten nått en viss utveckling ökar intresset hos riskbenägna personer att satsa. Fru talman! Det finns visserligen en tudelning på den svenska marknaden för riskkapitalsatsningar i dag. Allt som på något sätt kan kopplas till IT drar till sig kapital. Det är emellertid mycket svårt för företagare, entreprenörer och uppfinnare att hitta intressenter för mer konventionella projekt. Och vi kan ju inte leva på IT-tjänster enbart. Därför är det angeläget att vi har skattelagar som främjar tillkomsten av riskkapital mer allmänt, och det ska skapas i hela landet och hos många medborgare. Nyckelordet är mångfald. Som helhet har invånarna i Sverige mycket låga förmögenheter. Merparten är dessutom bundet i bostäder och fonder. De flesta svenska hushåll äger förvisso aktier eller aktiefondandelar, men genomsnittskapitalet är blygsamt. Direktägandet av aktier har minskat mycket kraftigt. Därmed har en kompetent ägargrupp försvagats. Den svenska riskkapitalbasen för entreprenörskap och för nyföretagsbildning har drastiskt minskat. Vi är helt enkelt för fattiga för ett nyföretagande på bred basis. De extra 50 000 kr per person och år som vi skulle kunnat disponera om vi haft samma utveckling som övriga OECD-länder hade kommit väl till pass. I skatteutskottets betänkande 14 stöder vi moderater ett antal motioner som föreslagit att ett riskkapitalavdrag införs för att stimulera enskilda initiativ i nyföretagandet, att dubbelbeskattningen av företagsvinster slopas och att förmögenhetsskatten avskaffas. Vi ställer oss också bakom en motion som vill ge de enskilda aktieägarna samma möjligheter som när det gäller aktiefonder att skjuta upp realisationsvinstskatten om likviden för sålda aktier återinvesteras i andra aktier. Detta skulle öka direktägandet av aktier, som är fundamentalt för en sund riskkapitalmarknad. Fru talman! Känslan för det egna företaget gör att företagaren ofta önskar att företaget ska utvecklas vidare inom familjen. Så har det varit sedan urminnes tider, och det är en viktig drivkraft för förnyelse och långsiktig utveckling. Inte minst för jordbrukare är detta en viktig faktor. Att förändra arvs och gåvoskatterna, så att generationsskiften i företag underlättas, är därför mycket angeläget. Fru talman! Sponsring av kultur är ett aktuellt ämne. Inom kort kommer Regeringsrättens beslut om Skattemyndigheterna hävdar att företagets utbyte av sin sponsring inte motsvarar de kostnader som man har lagt ned. Man jämför med idrottssponsring med tröjreklam och reklam på idrottsarenor. Vem är bäst skickad att avgöra om företaget får nytta av sin sponsring? Är det företagsledningen och ägarna, eller är det skattemyndigheterna? Svaret är givet enligt min uppfattning. Trots att majoriteten i skatteutskottet hävdar att regelverket är mycket klart, har detta ärende vandrat hela långa vägen i rättssystemet, och nu avvaktas bara Regeringsrättens beslut. Vi moderater ställer oss bakom den motion som efterlyser tydligare skatteregler för kultursponsring. Vi moderater, fru talman, har i detta betänkande två egna reservationer och nio tillsammans med andra partier. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Från den allmänna motionstiden finns ett antal motioner som detta betänkande behandlar. Även om ett stort antal yrkanden behandlades i höstas i betänkande 1999/2000:FiU1, så återstår några som vi har att ta ställning till i dag. Det är inte länge sedan som vi här i kammaren debatterade företags möjlighet till förvärv av egna aktier. Som ett brev på posten har Hans Westerberg skrivit i Finanstidningen den 28 februari om Credit Suisse First Boston's uppfattning att det vore betydligt bättre med slopad dubbelbeskattning på aktieutdelning. Kristdemokraterna anser i överensstämmelse med detta det vara viktigt för småföretagare och för näringslivet över huvud taget att vi går vidare med förenklandet av skatteregler genom att bl.a. avskaffa dubbelbeskattningen i alla företag. Det finns gamla regler som infördes under 1994 av den borgerliga regeringen. Jag vill uppmana regeringen att damma av dessa och plocka ned dem från hyllorna. Det skulle uppskattas väldigt mycket av såväl företagare som aktieägare. Jag anser det vara mycket viktigt med förmånligare regler för ägarkapitalet i våra företag. Om vi tror på företagsvärlden, vilket jag hoppas att vi gör, och om vi har förhoppningar om att de ska bidra till en ökning av sysselsättningen, måste vi också skapa grund för och motivation till att starta och driva små och medelstora företag. Regeringen bör få i uppdrag att återkomma med förslag till förenklade skatteregler avseende investerat kapital i företag av olika slag. Jag ställer mig bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande inskränker jag mig till att yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. I betänkandet berörs arvs och gåvoskatten vid generationsskifte i företag. Det råder ingen tvekan, fru talman, om att våra småföretagare tagit ett stort ansvar i den svenska företagsvärlden. Många av våra stora företag har grundats på en affärsidé baserad på engagemang och personlig tanke. Genom idogt arbete har företaget växt och blivit en betydande arbetsplats med många anställda. Förr eller senare kommer den dag då generationsskiftet står för dörren. Det goda företaget kommer nu att stöta på en lagstiftning som är allt annat än företagsvänlig. Visserligen kan man genom försäkringar, omskrivningar av aktier, försäljning av inkråmet och liknande transaktioner minska hotande arvs och gåvoskatter. Detta kostar emellertid mycket pengar i konsult och revisorskostnader. Med nuvarande lagstiftning försvåras möjligheterna för familjeföretag att fortsätta i generation efter generation. I stället förväntas det tydligen att företagen ska bli uppköpta och/eller gå upp i större koncerner. Det finns inte minst inom jordbruksområdet många som har nått upp till en ålder då det är dags att lämna över till nästa generation. Detta omöjliggörs med dagens skatteregler. I stället säljs gården, eller som mer brukligt är jorden, och vi får ännu en trottoarbonde på våra skånska slätter. Kristdemokraterna anser att regeringen så snart som möjligt efter den pågående utredningen ska återkomma till riksdagen med tydliga regler och lagändringar som verkligen bidrar till att underlätta generationsväxlingarna. Jag vill liksom föregående talare också beröra sponsringen. Människan lever inte endast av mat och arbete. Det krävs också kulturella insatser för att vi som människor ska må bra. Det har uppmärksammats i allt högre grad inom företagsvärlden, vilket lett fram till frikostiga och väl investerade medel inom kultursektorn. Beklagligt nog är avdragsreglerna något otydliga. I dag är det många företag och företagsledare som insett värdet av kulturupplevelser för sin personal. Man ser det som en investering och som en ordinär kostnad. Det är ett önskemål att få stödja det kulturella arbetet i vårt land. Ett levande kulturliv förutsätter människor som ger sig hän i sitt utövande. Och detta kan naturligtvis göras utan ersättning. Men vi kristdemokrater anser att det vore värdefullt med tydliga regler för avdrag för sponsring. Det är redan i dag möjligt, och där man kan visa på en tydlig motprestation är det okej. Men det skulle uppskattas i ännu högre grad om regelverket blev ytterligare förtydligat. Regeringen bör alltså se över den här frågan och återkomma till riksdagen med tydliga skatteregler. Avslutningsvis, fru talman, vill jag också beröra representationsavdraget. Det är inte ovanligt att viktiga uppgörelser ingås i anslutning till en måltid. Kristdemokraterna kan på intet sätt förringa värdet av en kulinarisk samvaro. Men det borde enligt vår uppfattning inte ske med avdragsberättigade alkoholdrycker. Att måltiden och eventuella kringkostnader ska vara avdragsgilla är för oss självklart. Den borde dessutom vara det till ett högre belopp än dagens 90 kr. Däremot anser vi att avdrag för vin och sprit i samband med representation bör slopas. Sammanfattningsvis vill jag av tidsskäl hänvisa till motion 325 av Alf Svensson där vi presenterar och tydligt beskriver vår syn på det ämne som berörs i detta betänkande.

Fru talman! Jag vill gärna börja med att instämma i Carl Erik Hedlunds lov till småföretagen. Småföretagen spelar en utomordentligt viktig roll för tillväxten - inte minst i de områden där vi har problem med tillväxten. De är själva grunden för utvecklingen och möjligheterna att skapa flera jobb. Det är viktigt att vi skapar sådana förutsättningar för företagen att vi får fler företagare och att småföretagen kan växa. Men i och med att våra förslag avslås närmar vi oss tyvärr inte det småföretagarparadis som vi från Centerpartiet skulle vilja se för att få i gång den här utvecklingen ännu mer, för att förenkla regler och göra det lättare för småföretagen att fungera. Just i det här betänkandet behandlas två förslag från Centerpartiets skattemotion från den allmänna motionstiden. Det är för det första en lindring av beskattningen för handelsbolag och kommanditbolag och för det andra förslaget om att på sikt avskaffa dubbelbeskattningen. Kommanditbolag kan utvecklas som företagsform. Allt oftare fungerar de som en form av riskkapitalbolag. De onoterade aktiebolagen har fått en kraftigt lindrad dubbelbeskattning. Detsamma gäller inte i samma utsträckning för kommanditbolagen och handelsbolagen. Vi tycker att det är rimligt att de behandlas mer lika i det här sammanhanget. Det kan genomföras genom att den lönesummeanknutna delen av det skattefria utrymmet för övriga bolag ersätts med att en större andel av det egna kapitalet får tas ut skattefritt för kommandit och handelsbolagens vidkommande. Dessa genererar indirekt sysselsättning i de bolag som de satsar sitt kapital i. När det gäller dubbelbeskattningen har vi från Centerpartiet varit pådrivande för att sänka ägarbeskattningen för de onoterade bolagen. Dubbelbeskattningen av de här bolagen har lindrats med ett skattefritt utrymme. Vi har också medverkat till ytterligare lättnader, bl.a. genom att de positiva räntefördelningsunderlagen har höjts. Dubbelbeskattningen på aktieutdelningar har många negativa effekter med i flera fall mångdubbel verkan. De lättnadsregler som finns uppfyller inte de krav på enkelhet, förutsägbarhet och överskådlighet som bör ställas på ett regelverk för de mindre företagen. Vi tycker att det är dags för en snabb översyn av de här reglerna och en omedelbar anpassning till de regler som gäller i andra europeiska länder på det här området. Det är nödvändigt att så fort som möjligt få igenom detta. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte tyckt som vi, och det har tvingat oss att reservera oss på de här punkterna. Jag vill också instämma med båda de föregående talarna som tog upp detta med generationsskifte, inte minst inom småföretagsamheten och jordbrukssektorn. Jag kan försäkra att det inte bara är den skånska landsbygden som kommer att få problem om inte det här förbättras. Det är lika illa om inte värre i småföretagens Småland. Det är säkert likadant över hela landet. Det gör att den här reformen med en underlättning i dessa sammanhang är minst lika viktig som något annat. Fru talman! Låt mig slutligen ta upp yrkesfiskeavdraget. Det kan tyckas vara en liten sak i det här sammanhanget, men vi har drivit det sedan länge. Vi har ju nått framgång på det sättet att det förra året samlades en majoritet för ett tillkännagivande till regeringen om att snabbt återkomma med ett förslag i den här delen. Så har inte skett, och det har tvingat fram reservation 7, där vi på nytt måste påtala att det är dags att utan ytterligare dröjsmål komma fram med det här förslaget för att få en rättvisare tingens ordning även på det här området. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2, men jag står naturligtvis i övrigt fast vid de reservationer som Centerpartiet står bakom.

Fru talman! Som jag inledde den förra debatten med så tycker vi i Folkpartiet att det är viktigt att det lönar sig att arbeta, spara och ta risker. Företagande och företagsbeskattning handlar väldigt mycket om just att arbeta hårt, spara och att bygga upp ett eget kapital. Och det handlar i väldigt stor utsträckning om att ta risker. Det är växande företag som ger ekonomisk tillväxt. Villkoren för jobb och företagande är helt avgörande för vårt välstånd. Vi i Sverige har dessutom byggt upp vårt välstånd framför allt genom att vara väldigt öppna mot omvärlden och genom att bedriva handel och företagande som i stor utsträckning har fått sina inkomster genom att sälja på export. Och vi får fantastiskt mycket välstånd ut ur detta företagande. Det välstånd som man kan få från den privata sektorn är också helt avgörande för möjligheterna till offentligt finansierad verksamhet. Offentligt finansiserad verksamhet kan aldrig finansiera sig själv. Den offentliga sektorn kan aldrig vara en skattebas för sin egen verksamhet. Man kan aldrig betala pensionerna med skatt från pensioner. Man kan bara betala offentlig verksamhet med inkomster från den privata sektorn. Det är alltså i praktiken den privata sektorn som är den svenska skattebasen. Och det är otroligt viktigt att man har dessa samband klara för sig. Ibland får man någon sorts intryck av att många politiker försöker slå i människor att man på något sätt kan låta den offentliga sektorn vara självfinansierande och att man kan expandera den offentliga sektorn, den offentligt finansierade verksamheten, utan att man först har expanderat den privata sektorn. Företagandets villkor, vilket man ofta kallar företagsklimatet, är helt och hållet avgörande både för vårt privata välstånd men också för möjligheten att både kortsiktigt och långsiktigt finansiera skola, äldreomsorg och sjukvård. Därför är det också så viktigt att vi intresserar oss för villkoren för företagandet när det gäller att starta, växa, expandera och driva vidare, oavsett om det sker med egna pengar eller med lånade pengar. Ett problem i Sverige är att det har varit mycket lönsamt att finansiera företagande med lånade pengar och väldigt dåligt utfall av att försöka göra det med egna pengar. Det har vi försökt uppmärksamma i detta betänkande. Men jag tycker att det är lite dålig respons från majoritetssidan i den frågan. Som jag även påpekade i den förra debatten finns det inga skatteöverläggningar, och vi ser också i betänkandet att man inte längre hänvisar till några skatteöverläggningar, utan man avstyrker allt ändå utan någon särskild argumentation. Det är ju hederligt, eftersom det inte kommer att bli några skatteöverläggningar. Men det vore bra om majoritetsrepresentanterna här också tydligt kunde säga det, så att alla vet vilka spelregler som gäller. I stället har vi, precis som i fråga om inkomstskatterna, fått reda på att socialdemokraterna vill sänka i princip den enda skatt som man inte behöver sänka när det gäller företagandet, nämligen bolagsskatten. Den är nämligen internationellt relativt konkurrenskraftig. Men det finns en lång rad andra skatteregler. Jag ska bara nämna några här. Den första konkreta skatt som vi har tagit upp i detta sammanhang gäller dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Vi har sagt det förr, och jag säger det igen, att det är ganska anmärkningsvärt att man från Socialdemokraternas, Vänsterns och Miljöpartiets sida tycker att det är rimligt att om man sparar i bank så får man betala skatt en gång på avkastningen, men om man sparar i ett företagande eller i aktier får man betala skatten två gånger. Vilka konsekvenser de själva tror att det får för allokering av investeringar har vi aldrig riktigt kunnat få något besked om. Men alternativet för många företag blir naturligtvis att de låser in pengarna i själva företaget, även om det kan vara gamla branscher, gamla strukturer eller gamla företag där allokeringen av investeringspengarna inte alls är den bästa. Men det kan också för den enskilda individen leda till att man precis lika gärna sätter in pengarna på en bankbok som att man sparar i aktier och därmed inte bidrar till en uppbyggnad av möjligheterna till framtida välstånd, och det tycker vi är onödigt. Det tredje alternativet är naturligtvis att man investerar sina pengar i något annat land. Och där tycker jag att det är lite tragiskt att man från majoritetens sida inte alls tycks ha fått upp ögonen för att Sverige är ett litet och öppet land som lever i en föränderlig värld och där enorma summor pengar hela tiden flyttas ut ur vårt land som i stället åtminstone delvis skulle kunna investeras här. Även människor från andra länder skulle kunna tycka att det vore bra att placera pengar här. Ett annat förslag som vi har väckt är att helt nya företag bör kunna få skjuta upp bolagsbeskattningen tills de har konsoliderat sig. Inte heller det har man från majoritetens sida velat nappa på, att det åtminstone skulle kunna vara en idé som man överväger. Vi har i en reservation tagit upp att man generellt sett behöver se över kapitalbeskattningen, likformighet mellan olika kapitalplaceringar och konkurrenskraften gentemot andra länder. Fru talman! Jag tycker att det är en mycket passiv skrivning från majoritetens sida i detta betänkande, och det andas inte riktigt den insikt om att företagandets villkor är avgörande för framtida välstånd, både för det offentligt finansierade och framför allt för alla våra egna inkomster från jobb som vi vill ha i dessa företag. Jag tycker inte heller att man riktigt kommer till skott med alla de förenklingar och förbättringar av regelverken som det talas väldigt mycket om. Man tillsätter ju olika utredningar och jippogrupper i detta sammanhang. Men när vi ser på verkligheten och vad som kommer ned i de bruna kuverten så händer det väldigt lite, och närmare bestämt nästan ingenting, i denna sektor. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men tycker att det räcker att yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Vi debatterar i dag skatteutskottets betänkande 14 om företags och kapitalbeskattning. Låt mig börja med att yrka avslag på reservationerna. Alla avvikande åsikter som behandlas i det här betänkandet spänner över ett vitt fält, och det finns ingen möjlighet för mig att bemöta allt som hävdas i motioner, reservationer och här i kammaren. Jag kommer därför att koncentrera mig på de delar som jag och utskottsmajoriteten ser som principiellt viktiga, nämligen ägarbeskattningen och frågan om resultatutjämning och reservationsmöjligheter. Fru talman! Skattepolitiken är ett av de mest omdiskuterade områdena i svensk politik. Det har vi märkt inte minst här i kammaren i dag. Tyvärr blir skattediskussionen ofta fragmentarisk. Alla kan ge exempel på en eller flera skatter som de ogillar. Uppfinningsrikedomen när det gäller att föreslå skattesänkningar eller borttagande av skatter är stor. Samtidigt finns det hos folket i Sverige som helhet en vilja att betala skatt så länge man upplever att skatterna går till rätt saker. Den stora skatterevolt som de borgerliga partierna står för vägrar att infinna sig. Det tror jag kort och gott beror på att svenskarna också känner att de får något för sina skattepengar. Det finns emellertid all anledning att diskutera företags och kapitalbeskattningen. En utgångspunkt för de skattesamtal som nu förs mellan riksdagspartierna är att stärka företagsklimatet och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Jag ska göra Karin Pilsäter, som tyvärr aldrig har tid att stanna i kammaren och lyssna, besviken genom att säga att dessa skattesamtal kommer att fortsätta. En mycket omdiskuterad fråga är huruvida skatterna påverkar tillväxten i ett land. Det går inte att finna något entydigt stöd i forskningen för att just höga skatter skulle hämma tillväxten eller tvärtom att låga skatter skulle ge en större ekonomisk aktivitet. Det finns ett mycket stort antal faktorer som påverkar tillväxten i ett land, och det är långt ifrån självklart att just skattekvoten eller nivån på de offentliga utgifterna påverkar tillväxten negativt. Att skattekvoten - det totala uttaget av skatter eller de totala offentliga utgifterna - inte påverkar tillväxten betyder inte att enskilda skatter eller utgifter inte kan verka hämmande för tillväxt och sysselsättning. Då är kapital och företagsbeskattningen naturligtvis en viktig sak att diskutera. I vår internationaliserade värld är kapitalbeskattningen definitivt en faktor som kan avgöra vart investeringar går. I ett par reservationer pekas på det faktum att bolagsvinster beskattas både i bolaget och hos aktieägaren, den s.k. dubbelbeskattningen, och på att den har negativa effekter på investeringar och företagande i Sverige. När det gäller de stora bolagen överskattas i allmänhet den effekten. Stora bolag och aktier som är noterade på börsens A-lista ägs till stor del av fonder eller har utländska ägare som inte omfattas av svensk skatt på aktieutdelningar. När sådana investerare väljer mellan olika investeringar jämför de avkastningen efter skatt på en aktie med andra investeringar i andra länder. Deras avkastningskrav bestäms alltså på en internationell kapitalmarknad. En lättnad i utdelningsbeskattningen för svenska aktieägare skulle knappast ha någon nämnvärd betydelse för prisbildningen på de svenska börsbolagens aktier eftersom fonder och utländska ägare inte skulle omfattas av en sådan skattelättnad. Däremot skulle en lättnad medföra ett omfattande skattebortfall för staten. Vi har alltså i ena vågskålen en mycket liten vinst som väger lätt i jämförelse med den andra vågskålen med ett mycket stort indexbortfall. För mindre företag är situationen en annan. Små företag har inte tillgång till den internationella kapitalmarknaden på samma sätt som börsbolag och är därför i större utsträckning hänvisade till privatpersoner för sin kapitalförsörjning. För att underlätta för de små och medelstora företagen när det gäller deras möjligheter att expandera infördes 1997 en riktad lättnad i beskattningen av aktieutdelningar för bolag som inte är noterade på börsens A-lista. Det är utskottsmajoritetens mening att en sådan riktad skattelättnad bättre uppfyller målen om tillväxtstimulans för små företag än det som reservanterna åstadkommer. Det är inte svårt att föreslå skattesänkningar. Det svåra är att hitta något annat sätt att finansiera vår välfärd och våra gemensamma intressen. Om man vill sänka en skatt måste man samtidigt ta bort en utgift eller hitta en annan finansiering. I detta fall uppstår ett betydande intäktsbortfall för statskassan som på något sätt måste täckas. Vinsterna av att slopa den s.k. dubbelbeskattningen är, som sagt, begränsade. Sett till alla behov som blev eftersatta under krisåren är, tycker jag, valet enkelt. Slutsatsen blir att reservanternas förslag om slopad "dubbelbeskattning" måste avvisas. Fru talman! I ett antal reservationer tar man upp olika system för att förbättra reserveringsmöjligheterna för företag. De här förslagen är oftast mycket branschspecifika. Vid den stora skattereformen 1990 rådde det bred enighet mellan partierna här i kammaren om att det gamla regelsystemet måste ersättas med ett nytt. Vi var också överens om att det här så långt som möjligt skulle vara neutralt och att reserveringsmöjligheterna skulle vara begränsade. Det var detta som gjorde det möjligt att kraftigt sänka bolagsskatten i Sverige. En del begränsade avskrivningsoch resultatutjämningsmöjligheter behölls också vidare in i det nya systemet. Fördelarna med ett system med begränsade möjligheter till reservering är många. Inlåsningen av kapital minskar och skattevillkoren är mer likartade. Inte minst den likställigheten i beskattningen är oerhört viktig. Utskottsmajoritetens linje är därmed rätt klar: Vi vill upprätthålla de principer som riksdagen förut var så enig om. Då är det orimligt att utöka reserveringsmöjligheterna enbart för att tillgodose vissa branschintressen. Det skulle få olyckliga konsekvenser för skattesystemet som helhet. Fru talman! Skattepolitikens främsta uppgift är att finansiera välfärdssamhället. Vi ska betala för våra gemensamma åtaganden. Den enastående ekonomiska utvecklingen under de senaste åren visar att välfärdssamhället inte längre är hotat. Därför känns det lättare för mig personligen att leva nära den som hela sitt liv kommer att vara i behov av vård och omsorg. Vad som också är viktigt är att det nu kommer att finnas utrymme för att få fler att känna det stöd som välfärden ger. Det kommer att finnas utrymme att stärka rättvisan och kompensera löntagarna för de uppoffringar som gjordes under budgetsaneringen. Till detta måste vi självklart orka med att diskutera kapital och förmögenhetsbeskattningen. En del har redan gjorts, t.ex. den riktade lättnad i beskattningen av aktieutdelningar för bolag som inte är noterade på börsens A-lista, som redan nämnts; detta för att få till stånd en bättre riskkapitalförsörjning för småföretag. Fler saker är på gång. Frågan om stoppreglerna bereds vidare. Utskottet avvisar också den reservation som rör reglerna för arvs och gåvoskatt vid generationsskiften. Vi gör det därför att vi vill invänta den statliga utredning som arbetar med frågan. Vi tycker att det är viktigt att ta ett samlat grepp i de här frågorna. Vi vill alltid vänta på just utredningar för att få en bra grund för beslut som ska fattas. Fru talman! Jag vill så här på den internationella kvinnodagen ta tillfället i akt och säga något om jämställdheten och ska försöka knyta ihop det med den debatt som vi nu är mitt uppe i. Det är alltså en viktig dag i dag - en dag som ger oss möjligheter att påminna alla och envar om att vi ännu inte har lyckats att fullt ut nå fram till ett jämställt samhälle. I jämställdhetsarbetet har vi män en nyckeluppgift. Precis som kvinnorna har arbetat för att förändra sina liv måste vi män förändra och överge de gamla unkna och förtryckande könsrollerna. Det kan röra en sådan sak som att vi i debatter som domineras av män försöker lägga större vikt vid aspekter som rör mer feministiska frågor - frågor som oftast debatteras av kvinnor. Ta en titt på hur det ser ut här i dag! Det är väldigt manstarkt i den här talarstolen när vi diskuterar kapital och företagsskatter. Men alla typer av skatter har en uppgift att fylla. Det handlar om att finansiera vård och omsorg av barn och gamla samt om barnbidrag, utbildning m.m. Vi män behöver alltså inte frukta jämställdheten. Det handlar inte om att vi måste sluta debattera skattefrågor men vi måste inse att vi är på väg in i en ny värld. Det krävs ett nytt sätt att vara och att leva. I ett jämställt samhälle där männen tar sin del av ansvaret för såväl barn som hushållsarbete får vi en chans till ett rikare liv - det vet jag av egen erfarenhet - men då krävs det att vi män ställer upp i det arbetet. Det finns en förväntan på oss från omvärlden - en förväntan om att vi ska fortsätta att ligga i täten vad gäller jämställdhet men även om att en politik förs där skatterna har en roll att spela för såväl en offensiv nationell som en internationell jämställdhet. Genom ett aktivt arbete med jämställdhet i EU, Nordiska rådet, Europarådet och FN - ja, på alla plan där vi kan föra vår talan - kan vi alltså bidra till en internationell utveckling som gynnar jämställdhet samt världens barn, kvinnor och män liksom synen på Sverige. Jag är övertygad om att även frågan om jämställdhet påverkar utvecklingen positivt vad gäller tillväxten och tilltron till vårt land. Därför får inte arbetet isolerat handla om skatter ifall vi ska åstadkomma en bra miljö där tillväxten i Sverige kan garanteras långsiktigt. Om alla goda krafter samverkar kan vi bibehålla vår tätposition internationellt vad gäller jämställdheten. Vi kan även få en beskattning i det här landet som bättre än i dag främjar tillväxt och företagande utan att möjligheterna att lösa den långsiktiga finansieringen av välfärden urgröps. Det här är ett mål som jag hoppas att fler känner att det är värt att arbeta för. Med detta vill jag alltså yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag hälsar Lars U Granberg välkommen tillbaka till riksdagen. Det är angenämt att kunna ha en debatt igen. Lars U Granberg var lite orolig för att det var ett kvinnounderskott i debatten. Jag tog mig före att titta lite på talarlistan för de tre ärenden som skatteutskottet diskuterar. Där är fördelningen 9 mot 11. Det är i varje fall inte så tokigt, så de kommentarerna kan vi ta en annan gång. Jag vill ta fasta på företagsbeskattningen. Lars U Granberg säger att den nu tas upp i skattesamtalen. Mig veterligen har det inte varit några skattesamtal mellan riksdagens partier sedan september 1999. Det är möjligt att det är andra skattesamtal som Lars U Granberg refererar till, men det kan absolut inte vara de som berör samtliga politiska partier som finns i riksdagen. Jag skulle vilja fråga om en annan sak. Finansministern har sagt att 350 miljarder av svenska pengar nu finns placerade utomlands. Är inte det något som oroar Lars U Granberg att vi driver ut kapitalet beroende på den höga beskattningen av ägarkapital?
Herr talman! Jag får börja med att tacka Carl Erik Hedlund för de vänliga orden. Skattesamtalen kommer att upptas. De kommer att börja att handla energiskatterna för att sedan gå över till att handla om tjänstesektorn. Jag vill också tillägga att kapital och företagsskatterna är ett sådant område där vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att vi håller öppen attityd och kan diskutera de frågorna löpande. Jag vill rikta mig till dem som har varit negativt inställda. I den föregående debatten var Karin Pilsäter väldigt negativt inställd till skattesamtalen. Jag hoppas att vi kan återuppta dem med nya krafter. Vi kommer nu att vara betydligt mer konkreta. Det kan jag lova. När det gäller företagsskatterna och utflyttningen är jag rädd. Jag tycker inte att det är bra att företagen och pengarna hamnar någon annanstans. Däremot har jag svårt att se att något av de förslag som oppositionen har lagt fram, eller som moderaterna har lagt fram, skulle göra det lindrigare på något sätt och ge intäkter som motsvarar de intäktsbortfall för statskassan som moderaternas förslag ändå innebär.
Herr talman! Man skulle kunna tänka sig räkneexperimentet att de 350 miljarder kronor som enligt finansministerns egen utsago nu finns utomlands fanns här i landet och hade en avkastning på låt oss säga 10 %. Det skulle vara 35 miljarder. På det skulle man få 30 %. Det skulle vara en väsentligt större inkomstkälla än vad en sänkning av förmögenhetsskatten skulle kunna motsvara. Det är så stora belopp att det är nästan ofattbart. Vi kan jämföra det med hela statsbudgeten. Min poäng är att vi inte kan bedriva en beskattning av ägarkapitalet som genom dubbelbeskattning och realisationsvinstbeskattning gör att vi totalt sett har den högsta beskattningen av ägarkapital i världen och tro att vi ska kunna skapa det kapital som behövs för att vi ska kunna utveckla företagen i landet. Företagandet flyr Sverige, och detta är mycket allvarligt. Jag skulle också vilja kommentera en annan fråga. Varför vill inte socialdemokraterna verka för att invånarna i Sverige ska ha en levnadsstandard på åtminstone europeisk nivå? Jag nämnde i mitt anförande att vi netto efter skatt skulle haft 50 000 kr mer i börsen per person oavsett ålder om vi hade haft en tillväxt som motsvarat genomsnittet inom OECD. Det skulle lösa väldigt många av de andra problem som Lars U Granberg tagit upp i sitt anförande. Det är här det ligger. Det är tillväxten som vi missar. Vi kan inte bara fördela och fördela utan att ha någon tillväxt. Till slut har vi ingenting att fördela. Jag skulle gärna vilja höra Lars U Granbergs syn på detta.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tog upp så många problem i mitt anförande, och jag visade också på vad som har gjorts. Carl Erik Hedlund tog i den förra debatten upp de 50 000 kronorna per år och varför vi inte är på den nivån. Det finns två årtal att nämna: år 1976 och år 1982. Om man ska jämföra 25 år tillbaka i tiden med de andra OECD-länderna måste man ha de årtalen i åtanke: år 1976 och år 1982. Åter tillbaka till dubbelbeskattningen. Om det vore så att vi socialdemokrater kunde se i vårt budgetförslag att det gick att minska intäkterna utan att äventyra välfärdssamhället, som en slopning av dubbelbeskattningen innebär, skulle vi kunna föra en annan diskussion om de frågorna. Men i dagsläget är vinsterna av att slopa dubbelbeskattningen fullt ut betydligt mindre än de minskade intäkter som blir till följd av det.
Herr talman! Även jag vill hälsa Lars U Granberg välkommen tillbaka efter jämställdshetsarbete hemma, säkerligen på köksgolvet, om jag får lov att uttrycka det så. Jag hoppas det har varit berikande både för barn och fader. Jag skulle vilja få ett svar av Lars U Granberg. I en tidigare debatt här i kväll har vi debatterat dubbelbeskattningen. Lars U Granberg har sagt: Vi väntar, och vi vill alltid vänta, för att få fram en bra grund och ett bra beslut. Nu finns det redan en bra grund. Det finns redan ett beslut som är fattat av den tidigare borgerliga regeringen. Det förslaget fanns redan år 1994. Det kan inte var så komplicerat att lyfta fram det förslaget från hyllorna och sätta det i verket igen. På det sättet skulle Lars U Granberg kunna ge oss ytterligare ett positivt besked och ett konkret svar på en enkel fråga. Det var tacksamt att höra beskeden angående skattesamtalen om energisektorn och tjänstesektorn. Det ser vi fram emot med stort intresse. Jag ställer frågan: Det kan väl inte vara så komplicerat att lyfta fram förslaget som redan är framarbetat av en regering?
Herr talman! Jag får börja med att tacka för de vänliga orden från Kenneth Lantz. Jag tycker att jag har varit ganska tydlig när det gäller dubbelbeskattningen. Ska vi kunna kombinera en sänkning av dubbelbeskattningen med de budgetförslag som vi har lagt fram betyder det enormt stora inkomstbortfall, inkomster som vi har intecknat i välfärd. Vi socialdemokrater är inte villiga att nu driva igenom något sådant. Sedan tappade jag den andra frågan. Jag stannar därför här.
Herr talman! Egentligen hade jag inte någon ytterligare fråga, utan jag ville lyfta fram värdet av att få tydliga besked. Vi har ju talat om energi och tjänstesektorerna här. Låt mig i stället gå tillbaka till en fråga som jag hade uppe i mitt anförande. Det gäller att vi skattebetalare vill ha möjlighet att välja själva. Det är väl inte helt omöjligt att en svensk ställer lite krav på att själv få fördela sina skattepengar på ett sätt som han personligen anser vara rätt och riktigt. Är det inte rimligt att man då också får möjlighet att välja detta genom att köpa tjänster från tjänstesektorn och därigenom få en lägre beskattning på de här sektorerna? Om Lars U Granberg kunde ge oss en indikation på att det finns en möjlighet att hitta en utväg på detta område skulle jag vara väldigt tacksam.
Herr talman! Jag ska inte gå in före samtalen och ge några löften. Jag kommer inte ens att vara med på samtalen, och därför vill jag inte uttala mig i frågan.
Herr talman! Jag har förståelse för att Lars U Granberg inte kan bemöta allt som finns i betänkandet och som har sagts i debatten. Jag har respekt för det. Jag tycker att hans anförande mer blev skattebetalarnas och skattetyngdens lov än småföretagens lov ur beskattningssynpunkt, vilket jag hade hoppats. De skattesänkningar som har skett och som Lars U Granberg redogjorde för har gjorts med medverkan från Centerpartiet. Jag har förstått att det inte finns samma tryck från samarbetsparterna om skattesänkningar nu för tiden. Vi från Centerpartiet är inte beredda att sänka skatter för att urgröpa välfärden. Det vill jag gärna slå fast. Slutligen har jag två frågor. För det första, apropå Varför inte jämställa kommanditbolag och handelsbolag beskattningsmässigt med aktiebolag? Socialdemokraterna brukar ha känsla för rättvisa och fördelning. Varför inte jämställa dessa bolagstyper? För det andra: När kommer förslaget om yrkesfiskeavdrag?
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Om jag innehade en sådan position att jag satt på ett departement som just nu bereder frågan skulle jag kunna ge ett rakt svar på frågan om fiskeavdragen. Däremot tycker jag att det är bra att vi får en belysning och en beredning så att vi kan få svar på vissa frågeställningar runt det här. Förhoppningsvis har vi det inom kort på bordet här i riksdagen. När det gäller kommanditbolag och handelsbolag ska jag vara ärlig och säga att det är en fråga som jag har väldigt dålig insikt i. Jag har för mig att man också tittar på denna fråga på departementsnivå. Åtminstone tittar man på fåmansföretagen, handelsbolagen och sådant - det vet jag.
Herr talman! Det är bra om det är så att man i Regeringskansliet tittar på den här beskattningen. Det kan vara ett steg i rätt riktning. Vi får väl avvakta resultatet, och jag hoppas att det kan komma. När det gäller yrkesfiskeavdraget och förslaget om detta kan jag förstå att inte Lars U Granberg kan tala för någon annan i Regeringskansliet. Jag får väl omformulera mig och säga så här: Om Lars U Granberg vore i den positionen - skulle han då komma med ett förslag? Ett ja på den punkten innebär ju att det finns vissa möjligheter även för en ledamot som tillhör regeringspartiet att utöka en viss form av opinionsbildning över vattnet för att åstadkomma förändringar.

Herr talman! Jag vill börja med att be Lars U Granberg om ursäkt för att jag var tvungen att avvika ur kammaren. Men det är ju som det är när man har små barn - det är inte bara medan man är föräldraledig som de behöver tas om hand. När sådana här debatter drar ut på tiden blir det ett visst pusslande och ordnande för att klara av att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. Det gäller inte bara oss riksdagsledamöter, utan det gäller ute i övriga samhället också. Därför var det ganska fascinerande att höra just Lars U Granberg påpeka mansdominansen i skattedebatten inte bara i dag, utan generellt. Det är en sak som man möjligen behöver fundera på rätt så rejält inom socialdemokratin. I själva verket är det bara Socialdemokraterna som har en förkrossande mansdominans inom den ekonomiska politiken. Övriga partier brukar ha en mer varierad uppsättning. Det är inte bara en slump som handlar om statistik och siffror, utan det blir olika resultat. Det är det som är det stora problemet. Jag bryr mig inte så mycket om vem det är som debatterar, utan det intressanta är vad ni säger. Jag tror att om socialdemokraterna släppte fram fler kvinnor på maktpositioner inom den ekonomiska politiken skulle ni också tänka om vad gäller t.ex. synen på tjänsteföretagande, synen på kvinnors företagande och synen på kvinnors behov att kunna dela ansvaret - inte bara med sin man, utan att faktiskt också kunna köpa sig lite tid genom att köpa tjänster. Det tror jag vore en bra diskussion för Lars Granberg att ta upp inom socialdemokratin. Jag ska ställa en fråga. Granberg sade att skattesamtal pågår. Då är det lite märkligt att vi inte är inbjudna till dem. Han säger också att han inte är beredd att sänka skatter eftersom det skulle innebära en minskning av välfärdssamhället. Men vad vi är ute efter är att ta bort de mest skadliga skatterna för jobb, företagande och tillväxt. Är Lars Granberg beredd att sänka skatter för att kunna höja välståndet?
Herr talman! Det var kanske ändå synd att Karin Pilsäter inte var inne i kammaren. Jag vet inte hur mycket hon lyssnade på mitt huvudanförande. Där sade jag en hel del om vad som är gjort på skattesidan. Så visst har vi ett intresse av att röra i skatter och förändra. Men någon gång måste man också stanna upp och utvärdera det som man har gjort, och där tycker jag personligen att vi är i dag. Jag har bara en liten grej till. Det är ingen tillrättavisning, men jag sade inte att samtalen pågår. Jag sade att de ska återupptas. Det gäller då energiskatter och tjänstesektorn, men även kapital och företagsskatter.
Herr talman! Det är fortfarande helt andra besked än dem vi får från finansministern. Vad jag är ute efter är ett besked från socialdemokraternas sida om att de också formellt och officiellt avbryter den här verksamheten. Det handlar ju om att försöka hålla företagare och journalister på mattan så att de inte ska kräva så mycket. Det pågår inga samtal, och det kommer inte heller att göra det. Det finns ingen sådan ambition - det är ganska uppenbart. Jag hörde mycket väl vad Lars U Granberg sade. Det finns nämligen monitorer här utanför där man kan höra vad som sägs även om man inte är inne i kammaren. Vad förre finansministern Åsbrink angav som ett av de viktiga skälen till att bjuda in till skattesamtalen var just att man behöver ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem på företagssidan. Det är ju företagsbeskattning som vi diskuterar här just nu. En del småsaker är gjorda, men det är absolut inte så mycket som Lars Granberg vill låta påskina. Vad som verkligen behövs är att man kommer till skott och får insikt om att rejäla förändringar behövs. Man måste sätta i gång med det arbetet. Jag tror inte att jag är den enda som är väldigt trött på att höra: Vi ska titta på det, vi ska titta på det osv. Då kan man ju lika gärna gå ned och se på Rederiet! Vad vi behöver är en regering som är beredd att också göra någonting - och framför allt göra någonting som förenklar regelverket och som förbättrar kapitalsidan, vinstbeskattningen och möjligheterna till investeringar för de små företagen som behöver starta, växa och expandera i det här landet. Det är nämligen de som skapar det välstånd som både Lars Granberg och jag är så angelägna om att ha en finansiering för, antingen privat och bekostat av våra egna löneinkomster eller skattefinansierat. Vi har säkert lite olika synpunkter på hur stor andel av våra inkomster som bör gå till gemensamt finansierade välfärdstjänster, men vi delar ambitionen att vi behöver ha en rejäl sådan sektor. Om det inte finns någon skattebas att beskatta kan man heller inte betala för denna sektor. Då måste man ha ett visst intresse för hur man får en bredare skattebas i form av en privat sektor.
Herr talman! Jag tror att förra gången jag stod här i talarstolen och debatterade företagsskattefrågor var just före det förra sommaruppehållet. Då förde vi en debatt runt problemet med att snabbt sänka skatter och få dynamiska effekter som ska hjälpa till. Samtidigt gäller det att ha pengar över för att betala en välfärd som hela tiden behöver en input av pengar. Jag tycker att den debatten var väldigt bra. Men låt mig komma tillbaka till detta med småföretagen. Vi har ju gjort en hel del satsningar. En del saker är inte på riksdagens bord. En del saker ligger för beredning. Sedan skulle jag vilja ta upp förslagen som ligger i reservationerna från bl.a. Folkpartiet om ett skatteuppskov för nystartade företag. Sådana frågor ser jag som ett problem för företagen. Då är det klart att jag reagerar och säger att vi inte ska genomföra något sådant. Här kan man prata om en snedvridning av konkurrensen. Nystartade små företag ska få uppskov med skatt samtidigt som gamla företag som har gått igenom det här problemet som nästan alla företag har i uppstartningsfasen ska fortsätta att betala skatt. Här kan man prata om en snedvriden konkurrens. Sedan kan man ju också ställa sig frågan hur länge dessa företag kommer att överleva. Kommer de att överleva fram tills skattesubventionen eller skattesänkningen är borta? Kommer vi att få se massor av företag som startar för att kunna göra stora skattevinster och smita undan skatt? Det är klart att vi i debatter om kapital och företagsbeskattning inte vill acceptera allt vad reservationerna innehåller.

Herr talman! Jag tror att vi är ganska eniga här i kammaren om att företagandet är väldigt viktigt för Sverige. Företagandet är ryggraden för välfärden och skatteintäkterna. Det är väldigt viktigt att det finns ett bra företagsklimat. Jag tror att vi kan vara ganska eniga om det. Däremot känner jag inte riktigt igen mig i Carl Erik Hedlunds verklighetsbeskrivning. Han säger att tillväxten är låg i landet och att den ligger under genomsnittet i OECD. Den ena rapporten efter den andra visar ju att tillväxten i Sverige är väldigt hög. Den ligger på en osedvanligt hög nivå. Den är högre än i de flesta jämförbara länder i Europa och inom EU. Den ligger faktiskt en bra bit över genomsnittet där. Det är väl konstaterat att företagsklimatet i Sverige också är väldigt bra. Vi hade en viss nedgång när det gäller nyföretagandet för ett halvår eller ett år sedan, men nu är det på väg upp igen. Nu startas det fler företag igen. Konjunkturen är naturligtvis en bidragande orsak till detta, men jag tror inte att den politik som förs har gjort det hela sämre. Carl Erik Hedlund är i Italien och säger: Tänk om vi fick det som de har de där! Vi kan titta på Bologna eller Romanaområdet. Där har de ett arbetsgivaransvar som är betydligt mer långtgående än det som finns i Sverige. Skatterna är inte heller särskilt låga. Däremot har man satsat ganska intensivt på nätverksbildning osv. Det tycker vi är väldigt viktigt och bra. Om man tittar på arbetsgivarnas ansvar för de anställda och den arbetsrättsliga lagstiftningen är den tuffare än den i Sverige. Men Carl Erik Hedlund vill kanske införa samma lagstiftning här i Sverige som man har där nere? Jag tror inte att det skulle vara så lyckat i alla delar. Jag tror inte heller att företagarna i Sverige skulle acceptera den typen av lagstiftning. Sedan finns det naturligtvis problem också. Delar av 3:12-reglerna är ett problem. Det är väl också därför de är under översyn. Vi kan väl gemensamt hoppas att det läggs fram ett förslag här i kammaren inom en ganska snar framtid där man förändrar 3:12 reglerna så att de som verkligen är företagare kan ta ut en större del av tillväxten i form av kapitalbeskattad utdelning. Det är en viss form av diskriminering i de regler som finns i dag. Däremot har vi väldigt svårt att se att det skulle få någon nämnvärd effekt att ta bort dubbelbeskattningen fullt ut, dvs. att göra aktieutdelningen skattefri. Ska man få bra effekter för företagen ska pengar och resurser riktas dit där de ger effekt. Att generellt sett ta bort beskattningen av aktieutdelningen ser vi inte som en särskilt framkomlig väg. De pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt. När det gäller reservationen om sponsring är det i och för sig bra att det ska klargöras vad som är tillåten sponsring. Men vi är mycket tveksamma till att utsträcka möjligheterna till sponsring. Det är väl snarare så att man kanske borde avgränsa en del av de prejudikat som finns redan nu. Det har kanske gått lite för långt när det gäller sponsring i förhållande till begreppet marknadsföring. Sedan har vi reservation 3 om skatteuppskov för nystartade företag. Först säger Hedlund att företagen inte ger några vinster i början. Men vad ska de då med ett skatteuppskov till? Om de å andra sidan ger väldigt stora vinster direkt är det faktiskt en väldigt farlig sak för konkurrensen, som Lars U Granberg sade. Carl Erik Hedlund sade i sitt anförande här att företagen inte ger några vinster de första åren. Då är det väl inga problem att införa ett skatteuppskov? Det blir ju plus minus noll. Sedan säger Kenneth Lantz att majoriteten inte tror på företagarvärlden. Men bara för någon vecka sedan hade vi en debatt här där kristdemokraterna sade att stora delar av svenskt näringsliv skulle bete sig som ekonomiska brottslingar och fiffla om man skulle införa rätt att återköpa aktier. Jag tog upp den här diskussionen då. Vad säger Kenneth Lantz då? Han förnekar inte uttalandet att så är det. Det är kristdemokraternas syn. Sedan har han mage att gå upp och säga att vi inte tror på företagandet. Jag stod här för en vecka sedan och försvarade svenskt näringsliv mot de kristdemokratiska attackerna. Jag tycker att det är fruktansvärt magstarkt. Jag tror att alla som var här i kammaren och lyssnade på Rolf Åbjörnsson blev mer eller mindre chockade över de attackerna. Det misstänkliggör svenska företag och företrädare för svenskt näringsliv. Om man införde sådana här ändringar i reglerna skulle den ekonomiska brottsligheten öka lavinartat. Skäms ni inte? Det är inte alls så att jordbruksöverlåtelser omöjliggörs med den nuvarande beskattningen. Att det sker färre generationsskiften och att det framför allt blir fler trottoarbönder beror på att det många gånger är mer lönsamt att låta marken ligga i träda. Det finns delar av jordbruksbranschen som är krisartad. Det gäller t.ex. svinproduktionen. Man får nog titta lite grann på lönsamhetsfaktorer och andra saker också. Dessutom har vi fortfarande en jordbrukarkår som är på väg nedåt, dock inte i samma takt som under tidigare år. Folkpartiet är verkligt företagarvänliga. Samtliga riksdagspartier utom Folkpartiet stöder fusionen mellan Volvo och Scania och uppmanar EG kommissionen att godkänna affären. Men inte Folkpartiets företrädare i ekonomiska frågor Karin Pilsäter. Hon går emot strömmen. Nu är det i och för sig dementerat. Efter lite kritik finns det en dementi hos TT där man säger att nu stöder Folkpartiet Volvo mot EU. Men förut stod det att EU:s konkurrenslagstiftning är till för att värna om EU-medborgarnas intressen av låga priser och konkurrens, inte att värna om företagens intressen. Man försvarar EG kommissionens inblandning i det här fallet. Det är lite märkligt, måste jag säga. Sedan har vi Centerpartiet, som står i talarstolen och slåss för småföretagarna. Man säger att man har infört så väldigt mycket bra för småföretagarna. Man införde lättnadsregler, dvs. man införde ett enkelbeskattat utrymme. Men de allra minsta företagen fick inte del av en del av de här nedsättningarna, nämligen det lönebaserade utrymmet. Där tog man bort de tio första basbeloppen. Det var Centern som var med och genomförde det. De krångliga regler kring detta som Centern säger sig gå emot var man med och genomförde. Mycket av detta skedde ju t.o.m. på Centerns inrådan. Sedan slåss man här i dag för yrkesfiskaravdraget. Det finns en reservation som säger att yrkesfiskaravdraget ska införas så fort som möjligt. Det finns redan ett uttalande från regeringen i detta. Man avvaktar också att EU ska besluta om detta är tillåtet med de konkurrensregler som finns. Det vet de borgerliga och ändå skriver de en reservation om yrkesfiskaravdraget. Det är patetiskt. Det är ganska intressant. Det är faktiskt ett rent branschstöd att man ger ett yrkesfiskaravdrag. Det kan ju inte vara ett avdrag för fördyrade levnadskostnader. Snarare är det väl, som jag har sagt här i talarstolen en gång förut, ett avdrag för icke havda kostnader. De kostnader ni är ute efter finns ju inte. Ett yrkesfiskaravdrag är ju ett direkt branschstöd och ska gå över näringen i så fall. Men här blandar man in skattelagstiftningen för att stödja en bransch. Det är det här EU också inser. Man inser att det här försöket är ett rent branschstöd. Det är därför vi är tvingade att få EU:s godkännande. Ni vet detta och ändå kräver ni ett tillkännagivande. Hur många tillkännagivande ska ni ha? Ska ni ha tillkännagivanden ned till EU, eller vad är ni ute efter? Jag har svårt att förstå att ni fortsätter den här typen av demonstrationspolitik. Det är ju nästan löjligt. Men ni har haft en chans att verkligen göra något för småföretagen, och den sumpade ni. Det finns ett problem för ett antal småföretag när det gäller bilförmåner. En småföretagare som har en privat bil och dessutom en firmabil, som kan vara fullastad med installationsgrejer eller vad som helst, blir ofta debiterad bilförmån för näringsbilen. Vi har en reservation i ett tidigare betänkande här i dag. Den säger att om man har en privat bil av lite bättre kvalitet, så att det inte bara är en ren alibi-bil, ska man inte påföras någon bilförmån. Då ska naturligtvis några av de borgerliga partierna, kristdemokraterna och moderaterna, vara snäppet bättre. Man ska inte ens behöva ha en privat bil för att undgå förmånsbeskattningen. Det är ju ganska märkligt. Ni är så maximalistiska att ni inte kan försöka få igenom en förbättring. Ni ska ha allt och mer än allt. Jag har väldigt svårt att förstå den demonstrationspolitik som de borgerliga har för sig. Här hade ni chansen att faktiskt göra någonting för en gångs skull. Men ni försitter chansen. Det är ganska typiskt. Jag yrkar bifall till det liggande betänkandet.

Herr talman! Det är inte alltid lika intressant att höra på Per Rosengren. Här rör vi oss på de stora makroekonomiska arenorna, och sedan diskuterar vi beskattningen av firmabilar. Jag vill komma tillbaka till Per Rosengrens påstående om att det går så bra för Sverige nu. Ja, det gör det. Just nu har vi en tillväxt som är i nivå med vad flertalet länder inom EU har. Och det är bra. Men det är också känt för de flesta ledamöter i den här kammaren att det här är Sveriges stora problem. När den internationella konjunkturen går upp går det bra för Sverige. Då flödar pengarna in i landet. Men samtidigt är vi oerhört konjunkturkänsliga. När vi får svängningar åt andra hållet blir det på samma sätt oerhört stora hål, inte minst i statsbudgeten. Tidigare har vi löst det här med devalveringar. På den utförsbanan har vi sjunkit från det tredje rikaste landet i världen till det sjuttonde artonde inom OECD-sfären under perioden 1970 till nu. Det beror på att vi inte har tagit hand om strukturproblemen. Ett av de allvarligaste är den höga beskattningen av aktivt företagskapital, ägarkapitalet. Ta dubbelbeskattningen. Om det skulle innebära att ägare av aktier fick mer pengar att röra sig med kunde de allokera de pengarna på ett nytt sätt, distribuera vinsterna till nya grenar inom näringslivet och få en tillväxt. 350 miljarder har försvunnit ut ur landet. Hur mycket jobb skulle inte de ha skapat i landet om de hade funnits kvar. Vilken dynamik skulle vi då inte ha haft. Det är frågor jag vill ställa till Per Rosengren, som säger att han också är för ett positivt företagarklimat. Men vi kanske har olika definitioner av vad som är ett bra företagarklimat.
Herr talman! Låt oss prata om den första saken först. När jag pratar med småföretagare är de mer brydda över sin situation, sin direkta beskattning och de regler som gäller för dem själva, t.ex. att man blir påförd en bilförmån för en bil som man i stort sett aldrig kan använda. Det tycker de är betydligt värre. Sedan till det här med makroekonomin. Jag vet inte om ni kommer ihåg Honken Holmqvist, en känd gammal ishockeymålvakt. Han sade att stolparna var hans bästa vänner. Han ville säga att en målvakt ska ha tur. Det är likadant med politiker och regeringar, det är bra om de har tur. Det är ju konstigt att den borgerliga regeringen alltid har haft en sådan vansinnig otur, att det bara beror på konjunkturerna att det såg så fruktansvärt ut mellan 1976 och 1982. När Bohman tillträdde sade han att han skulle halvera inflationen. Den var 7 % när han började och 14 % när han slutade. Det såg inte bättre ut 1991-1994. Man kan i och för sig säga att det var otur med konjunkturerna. Men det är så konstigt att de borgerliga regeringarna alltid har otur, och det är bra för det svenska folket att det dessemellan kan komma regeringar med tur. Jag säger inte att allting bara beror på de politiska besluten. Men det är konstigt att ni med er fantastiska politik inte lyckas när ni sitter i regeringsställning. Devalveringar, vilka var det som stod för det? Vad gjorde ni mellan 1976 och 1982? Hur många devalveringar använde ni er av då? Och vad hände 1992 med den svenska kronan? Vad hände då, Carl Erik Hedlund? Var det 30 % den sjönk när vi var tvingade att släppa den fri? Wibble och Bild rapade i TV att man inte skulle släppa den svenska kronan och att det vore ett svek mot småföretagarna. Och vad gjorde de någon gång i november? Jo, de svek de svenska småföretagarna som stod där med sina utlandslån. Det är er politik. Så mycket trodde marknaden på er politik då.
Herr talman! Man blir faktiskt beklämd när man hör den här argumenteringen som passar bättre på Mynttorget här utanför under en valturné än här i riksdagens kammare. Jag tror att Per Rosengren är väl medveten om de strukturella problem som Sverige har, de konjunkturella problem vi har. Oavsett vilken regering som har suttit vid makten har vi inte städat tillräckligt mycket i skattelagstiftning, arbetsmarknadslagstiftning och även näringsstruktur. Om vi tar de två exempel som Per Rosengren drar upp hade det faktiskt hänt något innan de regeringarna tillträdde. Det var ju inte precis Fälldinregeringen som skapade varvskrisen, utan den kom beroende på att vi hade ett alldeles för högt kostnadsläge. Det är inte bara politikerna som har ansvar, utan det är naturligtvis även arbetsmarknadens parter och andra som skapar det här. Vi hade invaggat oss i en säkerhet och trodde att det var annorlunda. Jag tycker vi ska vara ärliga nog att erkänna att det finns många stora problem i strukturerna på många olika områden inom svensk ekonomi, och de är inte åtgärdade. Och gör vi inte det kommer vi att fortsätta i den här utförsbacken. Som jag sade: Vi har gått från det tredje rikaste landet 1970 till att ligga på sjuttonde artonde plats. Just nu har vi en bra tillväxt, men det har vi också haft vid ett flertal andra tillfällen. Och det har straffat sig därför att vi inte har dragit slutsatserna och utnyttjat tillfällena till att göra förändringar. Per Rosengren! Låt oss vara överens om att det här är kärnproblemet, och låt oss försöka föra en konstruktiv diskussion kring hur man ska åtgärda det i stället för att hålla den här formen av politiska torgtal.
Herr talman! Jag försöker faktiskt föra konstruktiva diskussioner när det gäller de enskilda företagens problem. Men Carl Erik Hedlund har inte nämnt problemet med småföretagarnas bilförmånsbeskattning. Han tar inte upp varför ni inte stödde detta. När ni för en gångs skull har möjlighet att göra något för de små företagen gör ni inget. Ni tar hellre en diskussion om Sveriges ekonomiska utveckling under de senaste 30 åren. Ni tar avstamp 1970. Visst har svenskt näringsliv haft strukturella problem. Men jag skulle vilja hävda att den nuvarande regeringen och den nuvarande majoriteten faktiskt inser detta. Ni insåg inte det efter 1976 års val. Vad gjorde ni då? Jo, ni öppnade någonting som hette Åslingakuten för att pumpa in pengar i just de strukturellt förödda företag som inte hade någon marknad eller någon framtid. Det var vad ni gjorde. Sedan står Carl Erik Hedlund här och säger att vi inte förstår de strukturella problemen. Detta är ju ett av de mest kända exemplen i svensk politik på att en regering inte förstod ett dugg av vad som hände strukturellt i landet. Jag skulle vilja hävda att den nuvarande regeringen och den majoritet som nu styr Sverige faktiskt har ganska bra pejling på vad det är som håller på att hända. När det sedan gäller att Sverige faktiskt är en av de ledande IT-nationerna tack vare dessa företag och företagare som satsar tycker jag att detta är ett ganska bra bevis på att vi faktiskt förstår i vilka branscher framtiden finns. De här företagen verkar också ganska nöjda med det företagsklimat och ekonomiska klimat som finns i Sverige; annars skulle de inte växa så mycket som de faktiskt gör.
Herr talman! Per Rosengren börjar vänligt och talar positivt om att företagandet och småföretagandet är grunden för välfärden. Men sedan tar han till alltför kraftiga brösttoner, vill jag bestämt hävda. Jag håller med en föregående talare om att vi nästan upplevde oss vara på ett torgmöte i stället. Det vore absolut främmande både för mig och för kristdemokraterna att på något vis arbeta emot småföretagarna eller ifrågasätta deras ärlighet och uppriktighet. Dessa tankar förekommer absolut inte hos oss. Att herr Rosengren möjligtvis har de här tankarna och känner andra som sig själv får stå för honom. Men det vill jag klart deklarera: Sådana tankar finns definitivt inte hos oss. Sedan tycker vi att det är angeläget att skapa regler som hjälper i stället för stjälper. Vi ska inte lockas in i en massa överträdelser bara för att överleva. Här kan jag återkomma med fler exempel. Vi har nämnt t.ex. tjänstesektorn, och det finns anledning att återkomma och ställa frågor om det här. Jag skulle t.ex. kunna fråga Per Rosengren varför han och Vänsterpartiet i utskottsarbetet agerar emot att vi ska kunna lyfta frågan om tjänstesektorn framåt och komma vidare. Vi har sagt att vi skulle vilja lära oss ytterligare om detta genom någon form av seminarier eller utfrågningar, men det har vi inte fått något gehör för. Likaså har vi skrivit motioner till förmån för detta. Där hade det funnits en möjlighet för Per Rosengren att bifalla och ge småföretagar och nyföretagarvärlden en ännu bättre möjlighet att agera framöver. Sedan talades det om att vi är maximalistiska. Ja, det är väl inte så farligt att vara maximalistisk, bara vi inte är marximalistiska. Det är något värre. Min fråga är alltså om Per Rosengren kan stötta de små företagen genom tjänstesektorns avdragsmöjligheter. Det skulle vara väldigt trevligt att få höra det.
Herr talman! Jag har inte sett någon tjänstesektor som inte har avdragsmöjligheter. Hela tjänstesektorn har avdragsmöjligheter. Vartenda företag som jobbar inom tjänstesektorn har avdragsmöjligheter. Ett företag som i dag sysslar med den här typen av frågor är Hemfrid. Det företaget har avdragsmöjligheter. Momspliktiga är de också. Och sedan, Kenneth Lantz: Vad sade ni i debatten? Sade ni inte att detta faktiskt kommer att innebära att den ekonomiska brottsligheten och fifflet kommer att öka lavinartat? Det var precis vad Rolf Åbjörnsson stod här och sade. Jag ställde därefter frågan till Kenneth Lantz. Han har ännu inte svarat på den. Sedan hävdar han att jag skulle ha någon negativ uppfattning om småföretagarna. Det är fullkomligt gripet ur luften. Det är en ren lögn. Kenneth Lantz kan inte peka på ett enda ställe där jag skulle ha sagt något sådant negativt. Det finns inte. Jag är själv småföretagskonsult. Jag har jobbat med jättemånga småföretag, och jag vet vad som är viktigt för dem. Jag återkommer då till Kenneth Lantz: När ni nu hade en möjlighet att göra en sak för småföretagen, varför gjorde ni inte det? Ni gjorde ingenting. Nej, ni ska i stället, hör och häpna, ha en schablonbeskattning på restaurangerna. Det är alltså inte antalet kronor som kommer in i kassan som ska beskattas. Är det makaroner, eller vad är det? Den här typen av portionsbeskattning är nästan bara patetisk. Ni öppnar ju för möjligheter som ni inte själva förstår. Hur ska man avgöra detta? Antalet kronor ska inte vara avgörande. Omsättning ska inte vara avgörande. Ska man gå in och räkna antalet bord och säga: jaha, ni ska betala så mycket i schablonskatt, eller vad är ni ute efter egentligen? Ni är så aningslösa och okunniga om vad det handlar om att man blir väldigt förvånad.
Herr talman! Det är inga dåliga toner herr Rosengren tar i sin mun när han bedömer ett parti och människor som okunniga på det här området. Det, får jag lov att säga, är fantastiska ord. Är det den bedömningen Per Rosengren vill ha om sig själv må det vara därefter. Tack! Däremot kan jag konstatera, och det gör jag med en liten artikel som jag har i min hand, att Vänsterpartiet med flera partier faktiskt gynnar dem som redan är väl besuttna. Jag refererade förut till en tidningsartikel, och jag vill läsa innantill ur den. Det gäller debatten om beskattningen vid återköp av aktier. Ni förordar ju dubbelbeskattningen i stället för den aktiemodell som vi talade om i förra veckan. "Omräknat till Stockholmsbörsen skulle det betyda att av återköp på totalt förväntade dryga 50 miljarder kronor per år skulle ca 25 miljarder kronor gå till att subventionera anställdas optionsprogram -." Dessa pengar ska då tas från människor som icke är anställda utan aktieägare. Således plockar man ett betydande kapital från människor som har en rimlig förmögenhet till dem som har en redan i dag väl etablerad förmögenhet. Är det så Vänstern vill agera framöver är det ett nytt parti som vi får lära känna där man vill göra de rika ännu rikare. De medelrika och de med sådana låga förmögenheter som Medelsvensson har i olika aktiekapital ska i stället förlora sina egna pengar som de har beskattat både en, två och tre gånger innan de fått dem.
Herr talman! Det är intressant att även Kenneth Lantz börjar diskutera mer eller mindre makroekonomi men inte vill gå in och diskutera det faktum att ni hade chansen att göra någonting för ett antal småföretagare men inte gjorde det. Det vill inte Kenneth Lantz gå in och diskutera. Vidare har kristdemokraterna ännu icke här i kammaren förnekat det som Rolf Åbjörnsson sade: att detta öppnar för fiffel och ekonomisk brottslighet i stor utsträckning. I sex olika replikskiften har jag nu ställt frågan, och ännu har inte kristdemokraterna förnekat att man anser detta om företrädare för svenskt näringsliv. Dessutom blir jag lite förvånad över de siffror som Kenneth Lantz här tar fram. Rolf Åbjörnsson var ju av den uppfattningen att detta, trots att det skulle leda till okontrollerad ekonomisk brottslighet, ändå inte skulle ge någon effekt. Detta framstår som ännu mer märkligt när Kenneth Lantz nu tar fram en artikel och säger att det handlar om 50 miljarder. Allt detta skulle gå åt till ökade optioner. Detta får stå för Kenneth Lantz och artikelförfattaren. Jag konstaterar bara att ett borttagande av dubbelbeskattningen skulle kosta mellan 12 och 16 miljarder. Vilka som fördelningspolitiskt skulle få stå för de pengarna vet vi. Det är inte de som har behov av samhällets omvårdnad osv., utan det handlar om aktieägare. Det är dem som kristdemokraterna och moderaterna slåss för. De har inga pengar till och bryr sig inte om de andra. Huvudsaken är att ni klarar aktieägarna. Jag medger att jag har sagt att det finns anledning att titta på 3:12-reglerna och att företagarna ser på utdelningarna i de sammanhangen. Det handlar då om helt andra summor och om riktade pengar.
Herr talman! Det är tur för Per Rosengren att vi inte har de regler som tillämpas i radioprogrammet På minuten, för i så fall hade han blivit avbruten långt innan han hade avbrutits för upprepning när det gällde bilbeskattningen, nämligen för avvikelse från ämnet. Det var nämligen den debatt som vi förde före middagsuppehållet som handlade om bilbeskattningen. Det kan också vara en orsak till att han inte får några svar på sina frågor. Jag tycker också att det är en viss avvikelse från ämnet att börja tjata om Volvofusionen. Det intressanta när han högt läser upp vad Folkpartiet tycker är att han får det att låta som något väldigt anmärkningsvärt att vi säger att politikernas uppgift är att värna konsumentintresset. Jag tycker att det är mera anmärkningsvärt att sex partier uppenbarligen inte tycker att det är politikernas uppgift och att dessutom sex partier anser sig ha grund för att ta ställning i en rent företagsekonomisk fråga om huruvida en fusion är bra eller dålig för företagen i fråga. Som det står längre ned i den text som Per Rosengren läste högt ur överlåter vi i Folkpartiet med varm hand besluten om de företagsstrategiska frågorna till företagsledning och aktieägare. Vi anser inte att vi har någon anledning att ta ställning till dem. Per Rosengren är kamrer, och det är bra. Han tjatar mycket om kvartalssiffrorna, men om han höjde blicken lite skulle kan kanske fundera ett varv på hur man får de här siffrorna att bli lite mer varaktiga och gälla inte bara för nästa kvartal utan möjligen också för nästa år. Vilka politiska åtgärder behöver vi göra nu för att vi ska få en varaktigt god tillväxt? Poängen är den att det i mycket stor utsträckning är de förändringar som man gjorde i slutet på 80-talet och i början på 90-talet som är orsaken till att vi nu får en så god utväxling, t.ex. EU-medlemskapet, pensionsreformen, en självständig riksbank, inflationsbekämpningen, avregleringen av kapitalmarknad, hanteringen av bankkrisen och teleavregleringen. Alla de här förändringarna har ni ju varit motståndare till, och socialdemokraterna har inte alltid varit så väldigt entusiastiska. Ibland har de varit motståndare, ibland har de stått bakom åtgärderna. Grundproblemet i den här frågan är att ni visserligen kan prata hur mycket som ni vill om företagandet men att ni i själva verket inte vill göra någonting som kan ge varaktigt goda villkor och har ett track record av att ha varit emot allting som ligger till grund för att det i dag går så bra. Det är desto mer oroande att ni dessutom tjatar om bilbeskattningen, som inte alls hör till denna dagordningspunkt.
Herr talman! Det är riktigt att man i detta betänkande behandlar motioner från allmänna motionstiden, men när jag lyssnade på de borgerliga företrädarnas inledningsanföranden handlade det inte särskilt mycket om dessa motioner, utan det gavs en allmän beskrivning av hur reglerna för småföretagen ser ut och av hur gräslig den nuvarande majoriteten är och hur förträffliga de borgerliga är. Jag säger då att vi i dag har ett praktiskt exempel på att de borgerliga faktiskt hade en möjlighet. Jag upprepar mig nu igen, och om det är På minutens regler som gäller får väl klubban falla. Ni hade chansen att förbättra för småföretagare, men ni tog den inte. Det skulle vara intressant att höra Karin Pilsäters uppfattning. Ni hade väl ingen uppfattning alls i just den frågan - ni var i varje fall inte med på kristdemokraternas och moderaternas maximalistiska reservation. Jag återkommer till EU-frågan. Jag tycker att det är ganska intressant att Karin Pilsäter och Folkpartiet ser lastvagnsmarknaden som en isolerad svensk marknad och accepterar EU:s synsätt att konsumentintresset i detta sammanhang är begränsat till den svenska marknaden. Karin Pilsäter har vidare blivit korrigerad av sin partikamrat Eva Flyborg, som nu stöder Volvo i förhållande till EU. Karin Pilsäter säger att ni inte kan göra den bedömningen. Hur kan det då komma sig att Eva Flyborg säger så? Hon säger att svenskt näringsliv måste kunna konkurrera på samma villkor som andra, och hon gör den bedömningen att ett sådant här samgående är bra. Det är som vanligt så att Folkpartiet velar. Från den ena representanten hör man det ena och från den andra det andra. Vi får väl snart höra Lars Leijonborg dementera båda uppgifterna och säga att man bara stöder Scania.
Herr talman! Man vet inte om man ska skratta eller gråta, men jag tror att Per Rosengren skulle ha avbrutits för dubbelfel. Han var inne både på fel fråga och på fel parti. Jag är hemskt ledsen, men jag kan inte förklara varför kristdemokrater och moderater tidigare i ett annat ärende intagit en annan ståndpunkt än den som Per Rosengren tycker att de borde ha intagit. De får själva svara på den frågan, och jag tror också att de gjorde det före middagen, innan Per När det gäller Volvo blir det ännu mer bisarrt. Per Rosengren borde läsa hela texten. Ingen av oss i Folkpartiet har i något sammanhang ansett oss ha någon anledning att göra en bedömning av om den här fusionen är bra eller inte för företagen. Det finns ingen meningsskiljaktighet mellan mig och Eva Flyborg. När det gäller de andra påpekanden som han gör läser han som Nalle Puh - han har fått lite vatten i ögat. När man läser innantill vad som står i texten kan man konstatera att konkurrensreglerna är till för att värna konsumenterna och att svenska företag måste kunna konkurrera på samma villkor som andra företag. Är det något konstigt med det? Det konstiga när det gäller Volvo är snarare att Per Rosengrens partikamrater anser sig ha anledning att kommentera fusionsfrågan, som jag tycker är en angelägenhet för Vi behöver inte blanda in Leijonborg i det här. Det gäller en fråga som över huvud taget inte ligger på skatteutskottets bord. Det vore bättre om Per Rosengren kunde intressera sig lite mer för att i ljuset av ett allmän gott företagsklimat koncentrera sig på de frågor som gäller beskattningen och det som behandlas i det här betänkandet, nämligen villkoren för företags och kapitalbeskattningen. Det vore mycket bättre om Per Rosengren ville använda sina sista talarminuter till att säga några ord om vad han och Vänsterpartiet tycker skulle vara bra åtgärder. Det skulle vara oerhört mycket mer klargörande än allt annat som Per Rosengren här i kulsprutetakt har fört fram.
Herr ordförande! Det verkar som om Karin Pilsäter inte var här i kammaren när jag höll mitt anförande. Jag har sagt att det är viktigt att vi ser över 3:12 reglerna. Det finns ingen som helst anledning att slopa dubbelbeskattningen och att ta bort beskattningen på aktieutdelningar. Skatteuppskov, som Folkpartiet vill genomföra, är ett ordentligt slag i luften och verkar konkurrenssnedvridande. Det finns ingen som helst anledning att bifalla en motion om detta. Det skulle ge helt fel signaler. Folkpartiet stöder inte heller vår reservation om småföretagen. Ni tycker att dagens olikabehandling av småföretagare när det gäller förmånsbilar är helt okej. Det är precis det som ni säger. Även ni har för en gångs skull haft möjlighet att göra något för småföretagen, men ni gjorde det inte. I Volvo-Scania-affären har Volvos aktieägare redan i princip tagit ett beslut. Frågan har delegerats till Volvos styrelse, som har tagit ett beslut. Man har lagt in ett bud, och allting är i stort sett klart. Vi säger att EU-kommissionen inte ska lägga sig i detta. Det gäller inte en begränsad svensk marknad. Ni anser dock att EU-kommissionen har rätt och att vi inte ska försöka få EU-kommissionen att ändra uppfattning. Sex partier gick ut med ett gemensamt budskap, men ni hade en annan linje. Det var precis detta som bl.a. alla etermedier har meddelat. Jag ska överräcka meddelandet om detta till Karin Pilsäter. Hon skakar på huvudet, men hon kan själv få läsa det. Om hon inte vet vad hon själv och hennes partikamrater har sagt, kan jag väl få informera henne om det.

Herr talman! Helt kort. Per Rosengren landar i god anda igen. Låt oss då enas i stället för att gå ifrån varandra. Jag tror att det är betydligt mer konstruktivt. Jag lyssnar och tar till mig när Per Rosengren talar om 3:12-reglerna. Det är rätt och riktigt, och det ställer vi upp på gemensamt. Låt mig bara avslutningsvis också få svara på Per Rosengrens fråga. Jag var också i kammaren när Rolf Åbjörnsson redogjorde för de här frågorna, och han förklarade tydligt det orimliga med hela det här systemet. Det är därför som vi i stället har förordat dubbelbeskattningslindringen. Vi tycker att det är viktigare. Då vill jag läsa här innantill ur en artikel som jag har i min hand av Hans Westerberg: "Omfattande återköp av egna aktier raserar inte bara aktieägarvärlden utan innebär också en överföring av företagens förmögenhet från aktieägarna till den utvalda skaran anställda som har optioner i företaget. Den salvan mot återköp av egna aktier avlossar den kända amerikanska investmentbanken Credit Suisse First Boston samtidigt som en lång rad svenska företag med Volvo i spetsen aviserat återköp på över 30 miljarder kronor från den 10:e mars när det blir tillåtet för svenska företag att återköpa egna aktier." En kopia på det här kanske skulle tillägna herr Rosengren en och annan angenäm upplevelse.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att Kenneth Lantz skulle gå upp och dementera Rolf Åbjörnssons hätska utfall på det svenska näringslivets företrädare, att om man genomför detta kommer den ekonomiska brottsligheten och fifflet att öka dramatiskt. Ännu har vi inte hört denna dementi, så att det är alldeles tydligt att detta är Kristdemokraternas syn på svenskt näringsliv. Det är väl bara att acceptera att den finns. Det är väl ganska skönt att det finns en vänsterpartist som i den debatten kunde gå upp och försvara företrädare av svenskt näringsliv mot de fruktansvärda attackerna från Kristdemokraterna. Återköp är ett sätt att anpassa den här lagstiftningen och situationen för svenska företag i förhållande till utländska företag, där man har den möjligheten. Dessutom kan man se på det på två sätt. Det finns en möjlighet att vid tillfälliga svackor, trots att det bara handlar om 10 %, gå in och kanske stödköpa en aktie. Men det viktigaste av allt är att kunna göra en viss form av utdelning till aktieägarna genom att återköpa, alltså att frigöra en del av kapitalet och använda det på bästa sätt. Huruvida det sedan kan kopplas till optioner osv. har vi inte sett några som helst exempel på. Det enda vi har sett exempel på är att SSAB redan nu går ut och vill återköpa 10 % och går in till sina ägare och begär att få göra detta. Det ger den bild som Åbjörnsson gav för någon vecka sedan, att detta kommer aldrig att ske. Efter en vecka är det redan ett företag som är redo att göra det, inte på grund av att göra några optionsprogram för sina anställda. Det handlar inte om det. Här handlar det om helt andra frågor.
Herr talman! Jag nämnde för Per Rosengren i debatten att vi definitivt inte utgår från att det fuskas på något sätt. Det var Åbjörnsson ytterst tydlig med i sitt svar på motsvarande fråga. Jag tycker att det är nästan genant att den här frågan ställs gång på gång.
Herr talman! Då tycker jag att Kenneth Lantz ska läsa snabbprotokollet efter den debatten. Det var precis det Åbjörnsson sade, att den ekonomiska brottsligheten och fifflet kommer att öka lavinartat i det fallet. Jag ställde faktiskt frågan till Rolf Åbjörnsson två gånger i två repliker. Först i mitt inlägg hade jag noterat vad han sade, därefter försökte jag i två repliker att få fram en mer nyanserad bild av Åbjörnsson i det här sammanhanget. Icke, han vidhöll detta. Efter två repliker med Kenneth Lantz är det samma sak. Nu börjar Kenneth Lantz säga: Nej, vi kanske inte tycker så. Är det så att ni har ändrat er sedan förra veckan, att det här inte kommer att leda till någon ekonomisk brottslighet, alltså att argumentet i den debatten inte var giltigt? Det är väl så man måste tolka det när Kenneth Lantz nu börjar vackla. Det är kanske inte så roligt att som företrädare för Kristdemokraterna bli anklagad för att utmåla företrädare för det svenska näringslivet som presumtiva ekonomiska brottslingar - och lite mer än presumtiva, skulle jag vilja säga - då en vänsterpartist går in och försvarar det svenska näringslivet. Det måste kännas lite taskigt för Kenneth Lantz.
Herr talman! Kenneth Lantz är synnerligen stolt och kan hålla fanan ganska högt över att han företräder det kristdemokratiska partiet. De småföretagare som finns i det här landet, och säkerligen i andra länder också, känner vårt partiprogram så pass väl att de inser mycket väl vad som ligger bakom inte bara Åbjörnssons åsikter i anförandet utan också det grundprogram som vi står för och som vi absolut inte har anledning att skämmas för över huvud taget. Att läsa protokoll kan vi göra tillsammans, och då kan vi inse att Åbjörnsson var ytterst tydlig i de frågor som ställdes. Det var alltså med risk för att det kunde finnas möjlighet till felaktig handläggning av lagstiftning som han varnade för detta, inte för att han utgick från att företagarna fuskade.

Herr talman! Med anledning av skatteutskottets betänkande och motioner om mervärdesskatt vill jag börja med att tala lite grann om bakgrunden till våra reservationer. Sverige har som bekant industrivärldens högsta skattetryck och en av de högsta momssatserna inom EU. Staten tar in över 175 miljarder kronor i moms per år. Vad som gör det höga skattetrycket ännu mera bekymmersamt än förr är den nya omvärld som vi lever i. Jag tänker då på de accelererande möjligheter som Internet, massmedierna och ett ökat resande ger. Vi har ett informationsflöde och en genomskinlighet när det gäller att jämföra priser och skatter som gör att våra svenska verksamheter blir utsatta för en allt hårdnande konkurrens. Länder med lägre skatter rent allmänt och lägre moms i synnerhet har en konkurrensfördel som svenska tjänster och varor inte har. Jag vill börja med den elektroniska handeln. Gränshandel är det traditionella hotet mot skatteintäkter för moms. I takt med att andra hinder för handeln försvinner kan denna handel antas få en större omfattning. Vi ser exempel på en sådan handel i och med att den privata bilimporten ökar kraftigt. Med tiden blir det sannolikt alltmer naturligt att handla via Internet eftersom användandet till stor del är en generationsfråga. Den elektroniska handeln kommer att öka konkurrensen för företagen i Sverige på flera sätt. Detta gäller särskilt de varor och tjänster som levereras elektroniskt till mottagaren. Exempel på sådana tjänster är dataprogram, konsultationer inom ekonomi och administration, resebokningar, utbildning, spel och betting osv. Där är reglerna sådana inom EU att om en privatperson köper en sådan tjänst ska tjänsten momsbeläggas i ursprungslandet. Det är ytterligare ett incitament för företagare att etablera sig utanför Sverige. Dessutom utsätts redan befintliga företag i Sverige för ytterligare en konkurrensnackdel. Mot denna bakgrund är det rimligt att tro att Sveriges höga normalskattesats för moms kan komma att behöva anpassas till en lägre nivå med anledning av den ökande internationaliseringen. Jag kan bara återge vad Långtidsutredningen skriver, nämligen att det inte är orimligt att anta att skattesatsen hamnar någonstans mellan nivån i Sverige, som är 25 %, och nivån i Luxemburg, som är 15 %. Detta om den elektroniska handeln, som kommer att göra att trycket nedåt på momsen kommer att öka. En annan aspekt är att förutom vår allmänna momsnivå, som är väldigt hög, finns det stora nackdelar för vissa verksamheter i Sverige som har olika beskattning beroende på hur varorna och tjänsterna klassas. Indelningen i olika momsklasser styrs till viss del av EU, men i Sverige har vi låtit bli att utnyttja de möjligheter till lägre moms som finns på flera av verksamheterna. Detta gäller t.ex. kulturområdet, som enligt EU tillåts ha en lägre momssats än den generella. I Sverige har vi valt att utesluta bl.a. böcker som kultur, medan vi t.ex. låter film omfattas av den lägre kulturmomsen. En våldsfilm på bio kan på så sätt omfattas av en momssats på 6 %, medan en roman beläggs med 25 % moms. Är det tryckta mediet en dagstidning är momsen eller 25 %, beroende på hur man ser det. Denna indelning håller inte längre. Vi måste följa med i utvecklingen, även på skatteområdet. När det gäller turistnäringarna finns det också problem inom Sverige som specifikt har med momsen att göra. För de personer som arbetar inom turistnäringarna är de höga skatterna kännbara i konkurrenshänseende, och här spelar momsen en stor roll. Restaurangnäringen, t.ex., kämpar egentligen på två fronter. Dels ska man med 25 % moms konkurrera med livsmedelsförsäljare som bara har 12 % moms, trots att också de säljer färdiglagad mat, dels ska man konkurrera med samma näring utomlands genom ett sviktande kundunderlag som i stället väljer att turista utomlands. Mot den bakgrunden föreslår vi att momsskattesatserna ska ses över rent allmänt. Syftet är bl.a. att öka konkurrensförmågan i sådana tjänstesektorer som t.ex. restaurangnäringen. Inom kultursektorn föreslår vi dessutom att en utredning tillsätts i syfte att se över möjligheterna till samma skattesats på böcker som för övriga kulturområden. Till sist vill jag säga att vi beklagar att regeringen har försuttit chansen att inom EU utnyttja de möjligheter till sänkt moms på vissa arbetsintensiva tjänster som har funnits. Nio andra länder inom EU har tagit chansen att ansöka om sänkt moms, men Sverige har inte gjort det. Man kan ju fråga sig varför t.ex. Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal och Storbritannien tycks ha råd att ansöka om sänkt moms men inte Sverige. En sänkt moms på försök inom vissa branscher där tjänsterna är arbetsintensiva hade varit ett utmärkt tillfälle att utvärdera effekterna av lägre skatt på arbetsintensiva tjänster. Men vi har alltså försuttit chansen att delta i detta försök. Herr talman! För att vinna tid yrkar jag bifall bara till moderaternas reservation nr 1 under mom. 1, men jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer.